Fru talman! I det svar som näringsministern gav är det mycket glädjande att notera att det uppenbarligen finns en klar ambition från näringsministerns och regeringens sida att kunna fatta ett beslut om detta före sommaren. Det tror jag att vi ut över hela landet ser med stor tillfredsställelse på. Just osäkerheten, de långa ledtiderna, oroar när man lyssnar på alla de problem som är förknippade med att bygga någonting. Det är stora problem. Snart är det väl omöjligt att göra någonting i Sverige med alla de planbestämmelser som finns. Näringsministern nickar när jag säger detta. Jag förstår att han delar min oro på den punkten. Det är också angenämt att notera att Arlanda kommer att vara en central och viktig del i de framtida planerna, enligt de direktiv som regeringen kommer att fastställa. Eftersom näringsministern inte hade något att invända emot påpekandet att en framtida lösning måste vara kostnadseffektiv, tar jag det till intäkt för att man ska dra nytta av de investeringar som har gjorts kring Mälardalen ut till Arlanda, bl.a. i järnväg. Det gäller också de investeringar i järnväg från Stockholm ned till Norrköping och Linköping, passerande Nyköping, som med all sannolikhet kommer att bli utomordentligt lönsamma. Fru talman! Jag konstaterar att jag inte heller i frågan om Stockholms tillgänglighet hörde någon invändning. Det hade jag inte heller väntat mig, eftersom jag flera gånger tidigare har hört honom klart markera att kapacitetsfrågan i Stockholm inte är en regionalpolitisk, storregional Stockholmsfråga utan en nationell fråga. Jag utgår ifrån att detta kommer att markeras klart i de direktiv som regeringen uppenbarligen avser att fatta beslut om. Runtomkring i landet väntar man med utomordentlig stort intresse på en försäkran om att vi inte ska få samma situation som vi hade för ett par år sedan på Arlanda. Då slog vi huvudet i taket och brottades med ständiga kapacitetsproblem. Att det finns tillräcklig flygkapacitet är en fråga om den inre tillgängligheten i Sverige, om att hålla ihop landet. Det betyder mycket för Stockholmsregionens förmåga att konkurrera internationellt.
Fru talman! Jag vill börja med att konstatera att vi har en annan situation på Arlanda än på Kastrup. På Arlanda har vi ett system av flygplatser som ska tillgodose flygplatsbehovet i stora delar av landet. Arlanda spelar faktiskt en regionalpolitisk roll, vilket inte Kastrup gör. Det finns en väldig skillnad. Därför kan man inte dra samma paralleller som Per Westerberg gör. Jag vill också konstatera att en flygplats på Södertörn skulle vara lönsam. Enligt de bedömningar och beräkningar som vi gör skulle den ha ungefär fem miljoner passagerare. Därmed kan man inte rakt ut säga att det inte går och att det inte är lönsamt. Det är inte sant. Det skulle vara lönsamt. För egen del vill jag säga - jag hoppas att detta blir det sista jag säger här - att jag inte har tagit ställning. Jag har försökt att intellektualisera frågan. Vi bereder ärendet, och vår förhoppning och vårt mål är att vi ska klara att fatta ett regeringsbeslut före midsommar.
Fru talman! Jag tror att det för alla parter vore bra med ett snabbt besked av många skäl, inte minst av planeringsskäl. Vi har diskuterat Arlanda, Köpenhamn och en eventuell flygplats på Hall. Jag ser naturligtvis till Sveriges nationella intressen. Både ur konkurrenshänseende och för näringslivet i många avlägsna delar är det viktigt att vi får ett väl fungerande nav med många direktlinjer från Arlanda. Om marknaden själv får bestämma - med ett privatägt Arlanda - är det min fulla förvissning att man kommer att klara kapacitetsökningen och tillgodose miljökraven där, inte via en ny flygplats på Hall. Det är inte jag - och egentligen inte näringsministern heller - som ska föreskriva något. Det är marknadens krav, efterfrågan, som borde vara styrande. Om nu näringsministern är så förvissad om att en Hall-flygplats skulle bli lönsam, så är min avslutande fråga: Varför låter i sådana fall inte näringsministern marknaden sköta detta? En lönsam flygplats behöver inte statsfinansieras. Den kan skötas via ett privat bolag. Då får vi se om det finns några som är beredda att satsa de miljarder som det är fråga om i detta utomordentligt riskfyllda projekt.

Fru talman! Ola Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att ge Vattenfall möjlighet att delta i omstruktureringen av den europeiska kraftmarknaden. Låt mig först påminna om att staten som ägare till Vattenfall har lagt fast att huvuduppgiften för bolaget är att på ett effektivt sätt producera och leverera el till sina kunder. Detta ska ske på ett affärsmässigt sätt, vilket innebär att företaget uppfyller marknadsmässiga avkastnings och utdelningskrav i sin affärsverksamhet. Genom detta medverkar Vattenfall till att trygga tillgången på el till ett rimligt pris och till att skapa goda förutsättningar för den svenska industrins konkurrenskraft. Det är därför naturligt att staten har ett starkt intresse av företagets långsiktiga utveckling. Sverige är ett av de länder som under ett antal år haft en avreglerad elmarknad. Under år 1999 togs de första stegen i avregleringen av elmarknaderna inom EU. Vi kan se att utvecklingen mot en öppen, konkurrensutsatt elmarknad i Europa kommer att fortgå och att denna innefattar bl.a. Polen, Tjeckien och Ungern, som också inlett avregleringen av sina elmarknader. Som ett led i den utveckling och marknadsöppning som skett på den europeiska marknaden så har Vattenfall under det senaste året genomfört ett antal strukturaffärer. I Finland förvärvade Vattenfall de två elföretagen Revon Sähkö och Heinola Energia samt ett ytterligare finskt elföretag. I Norge förvärvades stora andelar i Oslo Energi och Fredrikstad Energi.

Vattenfall är det största svenska elproduktionsföretaget och svarar för en stor del av såväl den svenska som den nordiska elproduktionen. Bolaget är i kraft av sin storlek och med sin stora tillgång på kompetens en viktig nationell resurs på energiområdet. Det är därför min uppfattning att Vattenfall ska förbli i statlig ägo och jag bedömer att Vattenfall har den ekonomiska styrka som behövs för att vara en stark aktör och trygga kundernas tillgång på el till rimligt pris.
Fru talman! Jag ska börja med att tacka för svaret.

En väsentlig förutsättning för att uppnå lika villkor är att ha tillgång till kapitalmarknaden för att kunna skaffa kapital till en expansion och för att kunna samarbeta internationellt på viktiga områden. För Vattenfall är det väsentligt att nu få veta vilka förutsättningar som gäller för dess fortsatta utveckling. Bolagets strategiska inriktning och expansionsplaner och därmed möjligheter att uppnå sina målsättningar kommer i stor utsträckning att bero på tillgången till kapital. Det värde som Vattenfall representerar kan därtill komma att minska längre fram om bolaget inte ges möjlighet att genomföra de strategiska tillväxtsatsningar som planeras internationellt. En vidgning av Vattenfalls ägarkrets medger därtill att andra ägare utöver staten får möjlighet att kritiskt granska Vattenfalls affärsidé och ställa krav på en effektiv förvaltning och goda ekonomiska resultat i linje med vad staten eftersträvar. Vid en börsintroduktion återspeglas bolagets prestanda i börskursen. Vattenfalls investeringar får en utomstående granskning som innebär att endast satsningar som i ett bransch och kapitalmarknadsperspektiv ter sig som de mest lämpliga kommer att ske. I syfte att underlätta kapitalmarknadens oberoende granskning av bolaget kommer staten att eftersträva att bolagets ägarstruktur återspeglas i styrelsens sammansättning. Det borde vara så. För att ge möjlighet att verka på samma sätt som övriga aktörer på marknaden genom att expandera, dra till sig externt kapital och förvärva andra företag mot betalning i egna aktier bör staten minska sitt ägande i Vattenfall Fru talman! Jag återger här något ur den proposition som Björn Rosengren har lagt fram om att börsintroducera Telia AB. Jag har bara bytt ut ordet Telia mot Vattenfall.

Nyqvist fel när han argumenterar för att det är bråttom att börsintroducera Vattenfall? Omstruktureringen kommer att ske under de kommande ett till två åren. Ska Vattenfall ha möjlighet att vara en aktiv aktör i detta så krävs en börsintroduktion, eller alternativt tillgång till mycket kapital på annat sätt. Och har Jörgen Andersson, den tidigare ordföranden i Vattenfall, fel? Varför är det så att de som har jobbat nära och i bolaget argumenterar för en börsintroduktion? Varför förvägrar statsrådet dem den möjligheten?
Fru talman! Jag börjar med att konstatera att före pausen var det två partikolleger till Ola Karlsson som hade samma argument, och åberopade Telia för att sätta Arlanda, och även Svensk Bilprovning, på börsen. Nu kommer det tredje - att sätta Vattenfall på börsen med Telia som argument. Jag konstaterar också att i Vattenfalls långsiktiga utvecklings och investeringsplaner bör utvecklingen av ny ekologisk elproduktionsteknik och investeringar i el och värmeproduktion från förnybara energislag vara framträdande. Vattenfall ges därmed en strategisk roll i omställningsarbetet. Vattenfall spelar också en väldigt tung och viktig roll när det gäller den omstrukturering och de nedläggningar som vi har gjort, och troligtvis också successivt kommer att göra, av kärnkraften. Vattenfall har till uppgift att på ett effektivt sätt producera och leverera el till sina kunder. Detta ska ske på ett affärsmässigt sätt, vilket innebär att företaget uppfyller marknadsmässiga avkastnings och utdelningskrav i sin affärsverksamhet. Genom detta medverkar Vattenfall till trygg tillgång på el till ett rimligt pris och till att skapa goda förutsättningar för den svenska industrins konkurrenskraft. Varför är det då naturligt med ett starkt statligt intresse i Vattenfall? För det första är Vattenfall, som jag nämnde, en viktig resurs i arbetet med omställningen av energisystemen inom ramen för affärsmässighet. För det andra är en av Vattenfalls viktigaste uppgifter att trygga samhällets tillgång på el till ett rimligt pris. För det tredje har Vattenfall stor tillgång på viktig kompetens inom energiområdet som är uppbyggd under många år. För det fjärde har Vattenfall krafttillgångar av stor nationell betydelse. Samtidigt har Vattenfall under de senaste åren, genom avregleringen av elmarknaden och den nordiska marknad vi har, spelat en väldigt tung roll på affärsmässig grund och även haft det här nationella ansvaret. Jag finner således ingen anledning att Vattenfall skulle gå ut på börsen. Jag menar att Vattenfall ska förbli i statlig ägo. Det är också viktigt att Vattenfall hålls samman som en koncern.

Fru talman! Genom det svar som statsrådet ger nu förstår jag fuller väl varför det inte är möjligt att börsintroducera Vattenfall. Nu redovisar statsrådet en delvis ny roll för Vattenfall som man har försökt att manövrera sig ut ur tidigare. Statsrådet säger här att Vattenfall har en strategisk roll i omställningsarbetet, inte minst vad gäller utvecklingen och satsningen på förnybara energikällor. Vidare säger statsrådet att Vattenfall har en stor del i och en stor roll när det gäller avvecklingen av kärnkraft. Den strategiska rollen innebär uppenbarligen också att det inte är enbart affärsmässiga krav som ska ställas i det arbetet.

Björn Rosengrens regeringsunderlag har här i kammaren agerat och argumenterat mycket starkt för att investeringen i den tyska kärnkraften i Hamburg enbart ska ses som ett affärsmässigt köp och inte som en del i det strategiska omställningsarbetet. På den punkten kan kanske statsrådet ge besked. Är det ett led i omställningsarbetet eller är det ett utslag av affärsmässighet? Jag menar att det är viktigt för Vattenfall att man får vara rent affärsmässigt. Om man ska ta del i omställningsarbetet, i avvecklingen av kärnkraften och annat, ska det ske på affärsmässiga villkor. Vattenfall ska få ersättning för de extra åtaganden man ställs inför.

Jag tror att det är bra för Sverige med ett starkt Vattenfall som jobbar på affärsmässiga villkor. Jag tror att det är alldeles nödvändigt, i likhet med Carl Erik Nyqvist och Jörgen Andersson, att vi snart får en börsintroduktion av Vattenfall för att ge bolaget möjlighet att konkurrera på likvärdiga villkor med de stora europeiska konkurrenterna.
Fru talman! Jag redogör för det energipolitiska beslut som riksdagen har fattat. Det må väl vara respekterat. Jag redogör för det beslut som riksdagen har fattat. När det gäller omstruktureringen och frågan om kärnkraften ligger Vattenfall som en del av det beslutet. Det är detta jag redogör för. Jag kommer faktiskt att respektera det beslutet. Om riksdagen skulle fatta ett annat beslut blir förhållandena annorlunda. Den omstrukturering som har skett kan uttryckas i olika siffror. Bl.a. har prisnivån sänkts med 30-40 % sedan avregleringen 1996 samtidigt som konkurrensen har ökat. Vattenfall har trots detta hävdat sig mycket väl. Vattenfall har t.o.m. lyckats att göra, vilket har nämnts här i debatten, olika uppköp och olika allianser. Trots en hårdnande konkurrens och lägre priser har man rationaliserat och omstrukturerat. Jag bedömer, och det har jag också redogjort för, att Vattenfall har en tung roll att spela. Som jag också sade ska detta självfallet ske på affärsmässig grund. Man har också en tung roll att spela när det gäller omstruktureringen av energipolitiken, vilket också självfallet kan hanteras på affärsmässig grund och ska så göras. Därmed menar jag att Vattenfall kommer att klara sig mycket väl som ett helt statligt bolag, och det har också visat sig hittills. Jag behöver kanske inte argumentera mer för det.

Fru talman! Jag kan då konstatera att de investeringar som Vattenfall har gjort i bl.a. tysk och finsk kärnkraft får ses som ett led i den strategiska rollen i omställningsarbetet av det svenska energisystemet. Fru talman och herr statsråd! Jag hoppas att omsvängningen när det gäller ägandet i Vattenfall kommer att ske ungefär som omsvängningen när det gäller ägandet i Telia och att den kommer relativt snart. När det gäller Telia tog det väl ungefär 18 månader från helstatligt ägande till börsintroduktion. Jag hoppas för Vattenfalls skull att det kommer ett förslag så småningom om börsintroduktion. Jag hoppas det för de anställdas skull och för Sveriges skull.
Fru talman! Låt mig bara konstatera att det hoppet inte kommer att infrias, i varje fall inte under en överskådlig tid. Det är jag övertygad om. Det har att göra med att det inte finns någon kraft och ingen marknad som ställer de krav som uttrycks här. Vattenfall fungerar mycket väl och har hävdat sig väldigt väl. Jag som ansvarig minister och regeringen har inga ambitioner att börsintroducera Vattenfall. Vad framtiden sedan har att visa är svårt att sia om. Men som läget är i dag kommer det inte att ske under överskådlig tid.

Fru talman!

Interpellationen berör flera ministrars ansvarsområden. Vi har kommit överens om att jag ska besvara interpellationen. Jag vill först tacka Margareta Andersson för att hon tar upp detta angelägna område. Människors tillträde till växande sektorer får inte hindras av invanda mönster, som begränsar individers utbildnings eller yrkesval. Att tendenser till könsbundna studieval bryts är en förutsättning för att kvinnor och män ska engageras i IT-samhället på lika villkor. Andelen kvinnor i kvalificerade IT-inriktade utbildningar är fortfarande alldeles för låg. Den redan låga andelen kvinnor i IT-företagens ledningar har framhållits i debatten. Brister när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män i IT-sektorn kan leda till problem i hela det IT-beroende samhället, vilka på sikt kan leda till minskad tillväxt. Många projekt genomförs och insatser görs för att få flickor att välja det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet, som t.ex. NOT-projektet eller Vetenskapscentrum i Göteborg. Vissa resultat har nåtts, t.ex. har andelen flickor ökat på det naturvetenskapliga programmet i gymnasieskolan. Även på universitet och högskolor görs insatser för att få kvinnor att välja de datainriktade utbildningarna och att fullfölja dessa. Men mycket mer behöver göras för att bryta vårt traditionella studie och yrkesval och ändra synen på att teknik och data skulle vara något manligt. Margareta Andersson pekar på jämställdhet i utbildningen, men också på att åtgärder bör vidtas för att öka användarvänligheten och att kvinnors deltagande bör öka även inom utvecklingsarbetet. Regeringens målsättning, som också presenterats i , är bl.a. att öka alla människors förutsättningar att utnyttja informationsteknikens möjligheter oberoende av bl.a. kön. I målsättningen ingår också att bidra till att sammansättningen av IT specialister motsvarar befolkningen med avseende på kön och etnisk bakgrund. Åtgärder prioriteras för att öka kompetensen, tilliten och tillgängligheten och för att åstadkomma en god och bred användning av IT, med målet att uppnå ett informationssamhälle för alla. En enkönad IT-bransch innebär att många människor inte bereds plats i den dynamiska och spännande samhällsutveckling som sker. Det innebär också att vi inte till fullo utnyttjar landets kompetens och kreativitet. 1999:83) med uppgift att behandla frågor om utbildning, kompetens och rekrytering. Rådet har nyligen avgivit en delrapport och lämnar i juni ett första förslag till åtgärder för att komma till rätta med IT sektorns jämställdhetsproblem. Det är min förhoppning att de förslag som rådet kommer fram med ska kunna leda till en bättre balans och jämställdhet mellan könen inom IT-området.

Fru talman! För att det inte ska bli något missförstånd vill jag börja med att säga att när jag talar om att antalet flickor har ökat talar jag om den naturvetenskapliga linjen. Här talas om den systemvetenskapliga linjen. Jag talar alltså om ett bredare anslag när det gäller naturvetenskap. Där har antalet ökat. Det är möjligt att det har minskat när det gäller just linjen för systemvetenskap. Jag vill också säga att jag mycket noggrant har följt den här rapporten. Det är också så att jag har skrivit direktiven till denna utredning och regeringen har fastställt dem. Det är viktigt för mig att dels få fram orsakerna, se hur det ligger till, dels, vilket jag förväntar mig att utredningen Jämit ska göra, komma med konkreta förslag på vilka åtgärder vi bör pröva. Jag förutsätter också att de förslag som föreläggs ska gå ut på remiss. Jag tycker att det är ett bra sätt att jobba på. Jag kan inte tvärsäkert svara på varför, hur man ska komma ut och vad man ska göra. Detta tycker jag är ett vanligt sätt att jobba på som jag respekterar.

Mona Sahlin, tittar nu på frågan om arbetsmiljön. I fråga om de nya arbetsmiljöerna finns utbrändhet men fortfarande även de klassiska arbetarskadorna. Det kommer att bli en förskjutning till frågor om den nya arbetsmiljön. Jag vill slå fast att regeringen dels har tillsatt en utredning, dels förväntar sig att få svar och förslag och en debatt kring detta. När jag läste interpellationen sade jag att den är bra, den ligger i tiden, vi får en debatt. Vi tittar nu över arbetsmiljöfrågan och de nya problem som har kommit upp. Min summering är att regeringen har vidtagit de åtgärder som kan förväntas, och mer kommer att göras.

Fru talman! Jag tror inte att man ska generalisera för grovt. Alla som jobbar på IT-företag grundar inte sitt arbete på att vara avskärmade i sin programmering eller när de tar fram underlag från datorer. Det är överdrivet. Marknaden tenderar mer och mer till att bli ganska normal. Det är en pionjärmarknad. Den börjar redan nu bli normal i dess värde, i att alltfler ifrågasätter, i att arbetstider och liknande planas ut. Problemen för företagen i dag är att få tag i folk. De får inte tag i folk. Det innebär också att lönelägen, krav på olika villkor i form av optioner osv., ökar. Därmed går det att säga att många av dem har en bra arbetsmarknad. Många av dem har både löner och arbetsvillkor som är många gånger bättre än ett sjukvårdsbiträdes. Man ska inte hårdra detta. Sedan finns det självklart här, som på andra ställen, avarter. Den enda vägen att gå är den klassiska, nämligen att se över arbetsmiljön, kanske framföra krav på förändringar i lagstiftningen. Det handlar om parterna och de fackliga organisationernas förmåga att agera. Det känns ändå inte så hopplöst. Det kommer att ske en utveckling, och det finns problem. De ska inte negligeras, men de ska inte heller överdrivas. Sedan var det kvinnors förhållande till den nya ekonomin. Alla forskare och andra vet - generellt sett - att kvinnor troligtvis är mer lämpade att hantera den nya ekonomin. Det ställer större krav på fantasi, det ställer större krav på att ha många bollar i luften.

Jag hoppas att detta kommer att visa sig, och då skulle det kvinnliga i oss människor vara en egenskap som skulle vara mer lönsam än de manliga egenskaperna i den nya ekonomin. Detta, ska erkännas, har nu inte sagts med någon större vetenskap, fru talman, utan mer som en allmän betraktelse. Jag tror att det ligger mycket i detta.

Fru talman! Ingvar Eriksson har ställt två frågor om AB Svensk Bilprovning. Den ena avser köproblem och den andra avmonopolisering. Jag har nyss besvarat en interpellation från Jan Där sade jag att Bilprovningen nu måste koncentrera sig på huvuduppgiften att kontrollera fordon och göra en insats för att minska köproblemen. Jag har även skrivit till Bilprovningen i denna fråga. Jag vill dock understryka att på de allra flesta håll i landet så finns det inga köproblem och bilägarna är mycket nöjda med servicen. Ingvar Erikssons kritik skjuter lite över målet, anser jag. Ingvar Eriksson gör vidare en rad svepande uttalanden om Bilprovningen, att det fungerar illa, att bolaget stelnat etc. Jag har inte skäl att gå in på dessa bedömningar; de får stå för interpellanten. AB Svensk Bilprovning genomför en värdefull och effektiv kontroll av den svenska fordonsparken till en låg kostnad internationellt sett. Köproblem förekommer från tid till annan mest beroende på säsongsmässiga variationer i bilägarnas intresse av att genomföra kontrollen av sitt fordon. Det är t.ex. ibland svårt att hålla tillräcklig kapacitet på våren när alla motorcykelägare och husvagnsägare vill ta ut sina fordon samtidigt. Jag sade i mitt förra svar att Vägverket arbetar på att lösa denna fråga genom ett nytt kallelsesystem. Tekniskt sett ligger den svenska fordonskontrollen på en hög nivå. Bilprovningen finns tillgänglig i hela landet. Så till frågan om Bilprovningens avmonopolisering. Ingvar Eriksson anser att en sådan är önskvärd. Jag har inte samma uppfattning. Som jag sagt fungerar den svenska kontrollen av fordon ur säkerhetsoch miljösynvinkel i huvudsak bra, och den finns tillgänglig i hela landet. Vissa efterkontroller kan göras av ackrediterade verkstäder. Någon avmonopolisering av Bilprovningen är inte aktuell.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret på interpellationen om AB Svensk Bilprovning. Dessvärre kan jag inte vara nöjd med svaret, enär statsrådet dels säger blankt nej till mina och många andras propåer om att det vore bra om Svensk Bilprovning fråntogs sin monopolställning, dels antyder att jag i min interpellation skulle ha använt en rad svepande uttalanden om Bilprovningen och därmed ha skjutit över målet. I stället går näringsministern tyvärr in i en ensidig försvarsställning, utan minsta vilja eller intresse av att någon förändring av verksamheten skulle kunna vara till det bättre för landets bilägare och åkare, dvs. de som ska utnyttja de tjänster som Bilprovningen ska svara för. Varför denna negativa syn på konkurrensutsättning? Fru talman! Jag har aldrig ifrågasatt att Svensk Bilprovning genomför en värdefull och i huvudsak effektiv kontroll av den svenska fordonsparken till en internationellt sett låg kostnad. Inte heller ifrågasätter jag den tekniska nivån eller att Bilprovningen skulle finnas i hela landet. Däremot står jag upp för vad jag har sagt i interpellationen om att köproblemen på många håll är helt oacceptabla och att det år för år har blivit allt värre. Det är faktiskt sant att väntetider på uppåt tre månader förekommer på olika håll i landet. Det har varit stor irritation bland åkerierna, inte minst i Skåne, som inte har kunnat erbjudas besiktningstid förrän om flera månader. Brister finns också på vissa enheter där exempelvis de allt högre lastbilarna inte kommer in i lokalerna. Dessa åkerier hänvisas till andra bilprovningsstationer, med ännu längre väntetider som följd. Fru talman! Nog är det illa att Svensk Bilprovning inte kan förutse sin egen verksamhet bättre än vad som skett hittills. Man vet rimligen på förhand ganska exakt vilket antal bilar som ska besiktigas varje år och vilken tillgång på inspektörer man förfogar över. Bilprovningen har uppenbart, som jag också säger, stelnat i sina former och sin organisation och saknar förmåga att växa med Sverige - detta trots sin monopolsituation. Det är mot den bakgrunden som jag menar att det är hög tid att Bilprovningen i Sverige fråntas sitt monopol på verksamheten. De flesta andra länder i Europa har en öppen konkurrens på fordonsbesiktning, baserat på det europeiska regelverket för en fri marknad med konkurrens även inom provning och besiktning. EG kommissionen har under 90-talet infört ett europeiskt ackrediteringssystem för att säkerställa oberoende, objektivitet och kvalitet i provning, som därför med fördel kan ske i konkurrens. Detta skapar goda förutsättningar, tror jag, för införande av andra upplägg även i Sverige än det som har tillämpats inom monopolet. Jag ställer än en gång frågan: Varför så negativ, herr statsråd?
Fru talman! Får jag börja med att säga att jag delar uppfattningen att det finns kritik som kan framföras mot Svensk Bilprovning. När det t.ex. gäller Skåne har man nu vidtagit åtgärder för att korta köerna. Svensk Bilprovning har ju tidigare varit mycket lönsamt. Man har byggt upp en kassa på 400 500 miljoner, och det har fungerat väldigt bra. Problemet de senaste åren är ju att ledningen har menat att man ska syssla med annat än just bara testa och prova bilar. Det har inneburit att management inte har koncentrerat sig på det sätt som skulle ha förväntats, dvs. att koncentrera sig på huvudaffären. Med huvudaffären menar jag i det här sammanhanget den enda affären. Nu har vi bytt ledning, och jag har gett starka direktiv att det nu ska handla om detta. Jag är övertygad om att vi kommer att få se framför oss en bättre fungerande Svensk Bilprovning. I övrigt, fru talman, vill jag hänvisa till den interpellation av Jan-Evert Rådhström där samma fråga har tagits upp. I den interpellationsdebatten har jag redogjort för detta. Det är också antecknat i protokollet, så jag avstår från att nu fortsätta denna debatt.
Fru talman! Det var inte direkt något svar på min fråga varför statsrådet är så negativ till konkurrensutsättning, utan det var återigen ett försvarstal för det system som i dag verkar. Det är det som jag tycker är lite ledsamt, inte minst mot bakgrund av att det under 90-talet och tidigare har varit på gång att göra en sådan förändring. Jag är övertygad om att de problem som statsrådet här erkänner finns därmed skulle kunna klaras av på ett enklare sätt. Detta med att åtgärder kommer att vidtas och att lönsamheten har ökat har vi hört, men man har ändå inte lyckats i sin viktigaste uppgift, att klara just köerna. Nu säger statsrådet att de kommer att klaras. Jag kommer att följa utvecklingen och se om det blir så. Jag lämnar inte uppfattningen att jag tror att det vore bäst för bilägarna och åkerierna om de fick chansen att komma till en konkurrensutsatt verksamhet på det här området. Det finns en stark kritik, och det råder stor irritation bland åkare som har fått stå stilla på grund av att inte någon bilprovningsstation har kunnat ta emot dem i tid. Det leder till stora kostnader, genom att de inte kan driva verksamheten som det var tänkt. Det kan också gå ut över anställda, som skett i några fall. Det skulle vara intressant att höra vilka starka direktiv som statsrådet har kommit med och som skulle påverka situationen till det bättre, om det finns möjlighet att ge något besked om detta.

Fru talman! Tack för det beskedet. Det är uppenbart att man har sysslat med en hel del annat, och köerna har kanske uppstått bl.a. av det skälet. Det beskedet tackar jag för. Men jag har fortfarande inte fått något svar på frågan varför statsrådet är så negativ till konkurrensutsättning av denna verksamhet. Jag tror att det skulle berika. Det skulle lösa problem på ett lättare sätt än vad som hittills har skett. Varför så negativ?
Fru talman! Att avreglera, lägga ned monopol och konkurrensutsätta allt är inte per definition något som alltid är bra. Det måste ändå göras i sitt sammanhang. Nu har jag stått här i kammaren och haft flera interpellationsdebatter och fört diskussioner med moderata företrädare. Jag har blivit föreslagen att sätta Arlanda och Svensk Bilprovning på börsen; jag minns inte allt. Telia har vi satt på börsen. Det finns rationella skäl för det. Det kan möjligen finnas annat där det finns rationella skäl. Jag fick också en propå om att sätta Vattenfall på börsen. Svensk Bilprovning är ett mycket väl utbyggt system som gör en mycket enkel tjänst, som bygger mycket på att man har en hög kompetens och en maskinpark som gör att man kan hantera detta väldigt rationellt. Det har visat sig att det är en av de bäst skötta och en av de billigaste bilprovningarna i världen i de internationella jämförelser som görs. Jag menar att det är en verksamhet för bilägarna. Det är bilägarnas verksamhet. Bilägarna ska kräva att det ska vara rationellt. Det ska vara billigt. Det har Svensk Bilprovning klarat av - utom den senaste tiden, just därför att man har haft en ledning som plötsligt har velat öppna verksamhet i Brasilien och haft andra intressen. Nu är det åter till basic. Nu ska vi se till att vi besiktigar bilar rationellt och med hög kompetens och att det ska vara billigt för bilägarna. Det är bilägarnas verksamhet.

Fru talman!

Först konstaterar jag att Johnny Gyllings önskemål stämmer väl överens med regeringens prioriteringar. I vårpropositionen föreslog vi en satsning på ökad bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av det regionala vägnätet. Vi föreslog även en satsning för höjd bärighet och utökad lastprofil på järnväg. Det här är åtgärder som är viktiga för näringslivet i hela landet. Vidare fullföljer vi vårt elvapunktsprogram för ökad trafiksäkerhet. Medel kommer därför även de närmaste åren att omprioriteras från byggande av stamvägar till riktade trafiksäkerhetsåtgärder på stamvägnätet. Den år 1999 påbörjade satsningen på riktade trafiksäkerhetsåtgärder på övriga vägnätet för I vårbudgeten föreslås att anslagen till kommunikationer nästa år ska bli 24,7 miljarder kronor. Detta är 880 miljoner kronor lägre än nivån i år. Men man kan inte av detta dra slutsatsen att regeringen sänker ambitionen på området. Det främsta skälet till minskningen är att ett anslag som tidigare användes för att betala tillbaka lån och andra åtaganden inom ramen för storstadsöverenskommelserna nu har tagits bort. Detta anslag var på drygt 1,6 miljarder kronor och har alltså inte påverkat Vägverkets verksamhet. I realiteten har således det ekonomiska utrymmet inom kommunikationsområdet ökat. I vårbudgeten föreslår regeringen vidare att Vägverket självt ska få disponera sina avgiftsintäkter från myndighetsutövningen. Detta innebär ett reellt tillskott på 500 miljoner kronor. Som jag tidigare nämnt finns det tre områden som regeringen tänker använda denna utökade anslagsnivå till. Det är drift och underhåll av vägar och järnvägar, bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av det regionala vägnätet samt höjd bärighet och utökad lastprofil på järnväg. Vi kommer att återkomma i denna fråga i budgetpropositionen i höst. Vad gäller infrastrukturpropositionen har vi valt att senarelägga den. Vi vill avvakta utredningen om alternativ finansiering av vägar och järnvägar innan vi lägger fram propositionen. Dessutom har den tidigare beslutade saneringen av statsbudgeten inneburit att de investeringsplaner som finns för perioden 1998-2007 inte kunnat genomföras i den takt som var avsedd. Senareläggningen av propositionen har därför inte haft någon betydelse för Vägverkets och Banverkets nuvarande verksamhet.

Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. Jag är bara lite förvånad över att ministern kan vara så optimistisk i sitt svar trots det dåliga tillståndet på våra vägar. Jag är medveten om att det reella utrymmet för kommunikationer höjs något nästa år, men fortfarande saknas stora summor. Ministern hävdar också att Vägverket får ett reellt tillskott på 500 miljoner kronor av intäkter från sina avgifter. Men enligt Vägverket ska dessa pengar delas 50/50 med Banverket. Hur är det egentligen med denna fråga? Hur är det med de budgettekniska problem med Svedab? Den kapitaltäckningsgaranti som riksgälden nu kräver ut av trafikverken innebär att Vägverket ska betala nästan en miljard de närmaste åren - detta trots att Öresundsförbindelsen blir mycket billigare än planerat. Detta lär enbart vara en budgetteknisk fråga. Fru talman! Det kan gå bra att i kanske ett eller två år hålla igen på underhåll av vägar, men sedan börjar den rena kapitalförstöringen. Det blir dyrare för varje år som går att komma i fatt. Enligt Vägverket har trafikökningen totalt varit över 3 % de senaste 12 månaderna. Den tunga trafiken har ökat med 5 %. Vägverket kan inte möta denna situation utan mer pengar. Underhållssituationen är akut. Man kan, utan att överdriva, säga att det brinner i knutarna. Det behövs 1,5 extra miljarder nu och 5-6 miljarder de närmaste åren för att komma i fatt. Detta har inte jag hittat på, fru talman, utan det är från Vägverket som jag har fått denna information. Hur är det då med trafiksäkerheten? Enligt Vägverket når man inte upp till sin budget för de riktade åtgärder man planerar. I verkligheten har man bara 60 % i år och 90 % nästa år av de summor som man egentligen behöver för att utföra trafiksäkerhetsåtgärder. Underhållsbrist och trafikökning kan leda till 30 fler dödsfall de närmaste åren också enligt Vägverket. E 22:an genom Blekinge, där jag bor, förblir en farlig väg. Där vill kommunerna ha en fyrfilig väg med mittbarriär, men Vägverket har bara råd med provisoriska lösningar. Ett annat exempel kan vara E 4:an förbi Uppsala. Ministern lär ha utlovat något regeringsbeslut före midsommar om när det ska bli byggstart vid Uppsala. Det vore bra att få besked om det också. Jag har förståelse för om ministern inte kan svara när det gäller alla enskilda fall. Men detta är bara några av alla de exempel runtom i landet som nu kräver uppmärksamhet. När vi frågar Vägverket vad som behövs för att man ska uppfylla nollvisionen säger Vägverket så här: För att klara av det här till år 2007 behöver vi genomföra hela den nationella planen, och så behövs det 10 miljarder kronor extra. Vi kristdemokrater har lyssnat på varningsklockorna och prioriterat om i vår budget så att nästan 14

Fru talman! Jag ger mig in i debatten som trafikant, speciellt i Skåne eller i varje fall i södra Sverige. I Skåne kan vi glädjas över ett ganska bra vägnät. Region Skåne och Vägverket syd har agerat på flera olika sätt när det gäller att fortsätta med det påtagliga säkerhetsarbete som man ändå har nämnt vid ett flertal tillfällen ska gälla för våra stamvägar. 1992/93:TU35 kunde vi läsa att det är synnerligen angeläget med en bra standard på stamnätet. Det borde därför inte råda någon som helst meningsskillnad oss emellan om att man ska prioritera trafiksäkerheten. Innan jag konkretiserar min fråga, fru talman, vill jag locka ministern på en bilresa från södra Europa. Efter den 1 juli passerar vi inte bara Tyskland utan även Danmark och Öresunds vatten på motorvägsstandard, men när vi så småningom har passerat Helsingborg och Ängelholm kommer vi till Örkelljunga och Markaryd. Då tror man knappt sina ögon när man tittar ut genom vindrutan. Då blir motorvägen helt plötsligt en smal, krokig landsväg och en stor trafikfara. Min fråga till ministern är: Delar ministern min uppfattning om behovet av vägutbyggnad till motorvägsstandard på nämnda sträcka på E 4:an? När skulle vi i så fall kunna räkna med att medel avsätts för en motorvägsstandard, så att det blir en naturlig del i det svenska trafiksäkerhetsarbetet?
Fru talman! Jag kan självklart inte stå här, enligt modellen ministerstyre, och slänga ut handen och säga vilka vägar som ska byggas ut och asfalteras. Det hoppas jag att ni respekterar. Det är kanske inte känt här i kammaren att Sverige är världsledande. Vi är bäst när det gäller trafiksäkerhet. Storbritannien kommer som nr 2, sett per invånare. Det finns inget land i världen som har lyckats så väl med att få ned antalet svåra olyckor och dödsfall som Sverige. Det tycker jag att vi ska vara stolta över. Sedan är det klart att det som påtalas här om vägunderhåll och vägslitage är riktigt. Antalet olyckor har ett klart samband med tillväxten. När det gäller den s.k. nollvisionen gjordes ju olika bedömningar samtidigt som vi hade en väldigt låg tillväxt. Sveriges ekonomiska motorer stod i princip stilla. Nu får vi gå tillbaka till 60-talet för att se samma tillväxt som vi har nu. Det kan man avläsa direkt i trafikökningen, både när det gäller yrkestrafik och när det gäller trafik av mer privat karaktär. Då ser vi också hur antalet trafikolyckor ökar. Det är ett klart samband. Det tror jag att vi får acceptera. Men när det gäller trafiksäkerheten är vi främst i världen. Det är inte nog. Vi måste bli än bättre. Som jag sade har vi det här 11-punktsprogrammet, och vi fortsätter att tillse att de olika åtgärder som vi där har föreslagit ska äga rum för att därmed få en än bättre trafiksäkerhet. Sedan ska jag svara på frågan om Svedab. Den frågan är inte avgjord. Den frågan har regeringen över huvud taget inte avgjort. Därav följer att man inte nu kan säga att 1 miljard försvinner inom Vägverkets budget. De 500 miljonerna, som alltså är en avgift som stannar kvar i Vägverket och inte har betalats in i statskassan, ska självklart inte fördelas mellan Banverket och Vägverket. Det är alltså inte sant. Det är fel. Här ser vi igen hur myter förs fram och hur alla försöker tala om hur det ligger till utan att det finns någon sanning. Om vi tittar på vad som har hänt kan vi se att det finns sådant som är mycket positivt när det gäller bärighet, grusvägnätet etc. Man kan konstatera att det har gjorts väldigt mycket de senaste åren på de områdena. Jag kan ta några exempel. Sedan 1995 har 1 830 utgjorde grusvägarna ca 31 % av det totala statliga vägnätet. Den andelen är nu nere i 22 %. Jag kan se på en hel del statistik när det gäller detta, men jag vill också erkänna att vägnätet är dåligt. Vi har en lång väg att gå. Från regeringens och riksdagens sida har vi framöver anledning att prioritera vägnätet. Det är inte bra. På många ställen är det så dåligt att det hämmar en industriell utveckling. Det är inte acceptabelt. I den meningen delar vi varandras uppfattning. Nu gäller det hur vi går vidare.
Fru talman! När det gäller de avgifter som Vägverket kommer att få behålla kan det mycket väl vara jag som har missuppfattat informationen. Jag vill inte ställa Vägverket till svars för den biten. Men nu har vi fått ett klargörande, och det är bra. Ministern säger att vi är bäst i världen på trafiksäkerhet. Det är också vi i mitt parti stolta över. Vi ska fortsätta att vara bäst i världen om vi kan. Men det hjälper ju inte dem som drabbas. Säkerligen möter även ministern precis som jag människor runtom i Sverige som är mycket bekymrade över vägarnas tillstånd. Vägarna är slitna på många ställen. Man kan få vattenplaning, och ministern är ansvarig inte bara för kommunikationerna utan också för näringslivsfrågor. Som jag skrev i min interpellation påstår skogsnäringen i landet att man förlorar 900 miljoner årligen på att vägarna främst i Norrland är så dåliga. Det gäller naturligtvis de inre vägarna, som skogstransporterna måste gå på. Det är alltså en stor nackdel för en viktig exportnäring. Det har inte ministern berört i sitt svar direkt. Som bleking är jag naturligtvis glad för att Kustbanan elektrifieras. Det är något som vi kristdemokrater har arbetat för. Men än så länge är detta bara vänliga skrivningar i vårbudgeten. Jag undrar konkret när pengarna kommer till den här satsningen. Eller ska det tas inom det befintliga anslaget hos Banverket? Vi kristdemokrater vill inte bara satsa på vägar. Vi vill också upprusta de järnvägar som behöver ökad bärighet. Jag har tidigare frågat ministern om Stora Enso-projektet och fått svaret att det förhoppningsvis kommer att lösa sig med den upprustningen. Jag kan inte se hur det ska kunna lösa sig om man inte ger När det gäller infrastrukturpropositionen och frågan om varför den dröjer hänvisar näringsmininstern till att alternativa finansieringar nu utreds och att regeringen därför vill vänta. På flera håll i landet finns det nu starka viljor att starta s.k. PPP-projekt med privata finansiärer. E 22 är återigen ett exempel. Många står där beredda att dra i gång ett sådant här projekt. Jag vill fråga ministern: Är det inte bra att privata finansiärer är med och tar ekonomiska risker för vägbyggen? Varför tar det så lång tid att komma i gång med det här? Sedan har jag mycket svårt att inse att fördröjningen av infrastrukturpropositionen inte skulle ha någon betydelse för vare sig Banverkets eller Vägverkets verksamhet. Hur ska de kunna planera? Hur ska de kunna starta projekt? Hur ska de kunna teckna kontrakt med entreprenörer om de inte vet vilken plan som riksdagen så småningom kommer att fastställa? Naturligtvis måste det följa med pengar till en plan. Min slutliga fråga till ministern får bli: När kommer infrastrukturpropositionen?
Fru talman! Även om vi är bäst på trafiksäkerhet kan jag som kristdemokrat och delaktig i riksdagens beslut inte nöja med mig att vi har en bra vägstandard. Vi måste vara överens om att nollvisionen ska vidhållas. 11-punktsprogrammet som ministern här nämner är lovvärt. Men jag är bekymrad över att det här drabbar just E 4:an och Örkelljunga-Markarydssträckan. Vad svarar ministern våra sydsvenska bilister som nu önskar köra den här vägen och som drabbas av den avsmalnande vägen? Hur ska vi ställa oss till alla turister som vi önskar ska komma in i vårt land och som kanske lite körtrötta efter förenklad överfart över Öresund kommer upp i de småländska skogarna? Blir det egentligen en trafiksäker motorvägsstandard utmed Örkelljunga?
Fru talman! Jag börjar med att konstatera att mätt i längd hade ungefär 15 000 kilometer statlig väg nedsatt bärighet under 1999. Det är ca 15 % av det statliga nätet. Detta, vill jag erkänna, är ett stort problem för de människor som bor och verkar i skogslänen. Aktuella siffror som också tas upp av interpellanten och som ges av Skogforsk visar att skogsindustrins merkostnader för tjällossning beräknas till 900 miljoner kronor årligen. Det är allvarligt, och detta måste vi självfallet hantera. Frågan om PPP-lösningar är en fråga som regeringen och jag själv har tagit initiativ till. Den utreds, och den kommer med all säkerhet att kräva lagändringar. Det innebär att det mycket handlar om hur riksdagen nu ställer sig till detta. Vi skyndar på, och jag räknar med att det här ska kunna vara klarlagt under hösten. När vi nu väljer en helt ny finansieringsmodell - och det här gäller ju oftast stora projekt, s.k. PPP lösningar, Private Public Partnership - är det rimligt att vi lägger det i en s.k. inriktningsproposition. Så till den andra frågan om att Banverket och Vägverket inte kan sköta sin planering. De har en planering som rullar till 2007. Därmed kan man nog säga att de kan sköta sin planering. Sedan har det ju lett till detta genom de nedskärningar som har skett. Vi stod inför en ekonomiskt mycket svår situation. Riksdagen har varit överens om att göra vissa nedskärningar. I stället för att skära grovt i socialförsäkringssystem etc., vilket ändå skedde, hamnade man i det läget att man sköt på investeringarna. Det märks inte första, andra och tredje året. Men när man ramlar längre fram i tiden kan man avläsa avsaknaden av framför allt drift och underhåll i vägnätet. Det är jag medveten om, och det är självklart också regeringen medveten om. Avslutningsvis vill jag nämna kustbanan. Den ska börja projekteras när det har bestämts i budgeten för 2001. Utbyggnaden kommer sedan att ske så fort som det är möjligt. Den ligger ju i vårpropositionen och kommer sedan att markeras i budgetpropositionen. Därmed menar jag att ett finansiellt beslut finns när det gäller kustbanan i Blekinge.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag bara säga att jag ju har ställt en lite provocerande fråga om ifall det är samarbetspartierna som håller igen regeringen. Men ministern har inte gått in på det, vare sig i det skriftliga svaret eller här i debatten. Men statsministern har gjort ett antal uttalanden, bl.a. den 19 april, där han säger: Satsningen på den fysiska infrastrukturen är ett område där vi inte kommit fram med våra samarbetspartier, som har hållit emot. Men det kommer ett särskilt initiativ. Det här initiativet har saknats i vårbudgeten, och därför har jag begärt den här debatten. Det har skruvats upp en rad förväntningar på det eftersatta underhållet. Nu säger ministern och många andra att det går bra för Sverige, och det gör det ju på många sätt. Men vi måste se till att vårt näringsliv får sina exportmöjligheter. Vi måste se till att människor kan färdas säkert på sina vägar. Därför tycker jag fortfarande, fru talman, att det är alldeles för dåligt att regeringen inte har kunnat komma med en bättre satsning på vägar och järnvägar i vårbudgeten. Men jag ser fram emot nästa budget, och jag hoppas att vi slipper ta samma debatt då. Tack för debatten!
Fru talman! För att uttrycka mig diplomatiskt men också med en viss riktighet vill jag säga att våra samarbetspartier inte har visat stor generositet inom detta område. Jag vill också med detta ha sagt att den vårproposition som vi nu tillsammans har arbetat fram och presenterat här för riksdagen står jag och självklart hela regeringen för. Det är en produkt som vi tillsammans har arbetat fram. När det gäller infrastrukturella investeringar är det mycket framöver som vi måste göra. Det gäller både järnväg och vägnät. Därvid tror jag att vi är överens. Sedan får vi se hur vi ska hantera detta rent ekonomiskt, hur det ska finansieras etc.

Fru talman!

Jag delar Lars Björkmans uppfattning att näringslivet behöver ett bra vägnät. Skogsindustrin och turistnäringen i inlandet har problem med sönderkörda vägar och avstängningar på grund av tjällossning. I storstäderna finns problem med dålig framkomlighet, särskilt här i Stockholm. Regeringen är medveten om dessa problem och arbetar på olika sätt för att hitta lösningar. I vårpropositionen föreslog regeringen en satsning på ökad bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av det regionala vägnätet. Det här är åtgärder som är viktiga för näringslivet i hela landet. Vägåtgärder av detta slag ökar möjligheterna att bo och verka i glesbygden. Inom Regeringskansliet pågår för närvarande ett arbete med att utreda möjligheterna till alternativ finansiering av infrastruktur. Utredningen kommer att presentera sitt förslag under hösten år 2000. Utredningens förslag kan innebära att det blir möjligt att genomföra vissa planerade infrastrukturåtgärder i en snabbare takt än vad som vårpropositionens anslagsnivåer tillåter. Regeringen har under ett par års tid prioriterat åtgärder som är effektiva ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vi fullföljer nu vårt 11-punktsprogram för ökad trafiksäkerhet. Medel kommer därför även de närmaste åren att omprioriteras från byggande av stamvägar till riktade trafiksäkerhetsåtgärder på stamvägnätet. Den år 1999 påbörjade satsningen på riktade trafiksäkerhetsåtgärder på det övriga vägnätet, för 400 miljoner kronor, fullföljs.

Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Jag kan konstatera att vi i analyserna har en gemensam uppfattning men att det är något svårt att ur svaret läsa ut några konkreta åtgärder från regeringens sida. Den låga vägstandard som vi för närvarande lever med i hela landet är i alla väsentliga delar resultatet av den politik som regeringen haft ansvar för. Må vara att näringsminister Björn Rosengren inte ensam har styrt under hela den period som anslagen till vägarna har krympts; han delar ansvaret med fler ministrar. Jag vill gärna hålla ministern räkning för att han ofta uttalar sig för att hela kommunikationsområdet ska ges ökat ekonomiskt utrymme, men tyvärr har inte anslagen på vägområdet präglats av samma höga ambitionsnivå. Neddragningar och omprioriteringar har lett till att underhållet av de befintliga vägarna har eftersatts. Jag hörde ministern ganska nyligen i ett tidigare interpellationssvar säga att det är tusentals kilometer, - jag tror t.o.m. att det nämndes 15 000 kilometer - vägar som under kortare eller längre perioder är avstängda i landet. Det är naturligtvis fullständigt oacceptabelt att det förhåller sig på det sättet. Vi kan också konstatera att det enligt Vägverkets beräkningar saknas närmare 8 miljarder kronor för att täcka hela det här behovet, och det är sannerligen dags att vi tar itu med detta. Det räcker inte längre med goda visioner och ett gott anslag - det krävs också pengar. Den här eftersläpningen märks väldigt tydligt över hela landet. De vägar som nu stängs av ligger huvudsakligen, i alla fall de flesta kilometrarna, i de norra skogslänen, men också i Dalsland och på sydsvenska höglandet tvingas vägansvariga alltför ofta stänga av vägar på grund av att dessa inte klarar tjällossningen. Jag har gått in på Vägverkets hemsida och konstaterat att listan över antalet avstängda vägar i ett Norrlandslän på papper tar flera meter i anspråk. Listan berör ett Norrlandslän som ministern säkert känner bättre till än jag. Jag skulle ha kunnat göra listan dubbelt så lång, för i det län där ministern själv håller till är kilometermässigt sett mer vägar avstängda än vad alla de pappersark som jag nu visar upp avslöjar. Det är dags att gå från ord till handling. Det är inte en engångsföreteelse att vi har avstängda vägar. Tyvärr upprepas den proceduren varje år, och det är väldigt lätt att förstå lokalbefolkningens irritation över detta. Det är minst lika lätt att förstå näringslivets problem med att inte kunna garantera försörjning med livsnödvändiga råvaror. Förutom ökade kostnader och uteblivna avverkningar av den skog som ger både inkomst och arbetstillfällen till orternas inbyggare minskar benägenheten att vidmakthålla redan gjorda investeringar i befintliga anläggningar. Det skapar dessutom - och det är kanske det mest allvarliga - osäkerhet omkring eventuella nyinvesteringar för framtiden. Där har vi, som jag själv tycker, kärnpunkten i min interpellation. Vi måste få en långsiktighet och ett perspektiv på det här. Jag vill ställa en fråga till ministern, som jag hoppas att han kan besvara. Vi är båda överens om behovet - det framgår tydligt av svaret - men hur stora anslagsökningar anser ministern att det krävs för att uppnå balans i det eftersatta vägunderhållet, och vilken anslagsnivå är man beredd att tillstyrka? Är man beredd att tillmötesgå Vägverkets krav för att upprätthålla rimlig vägstandard med en framkomlighet som motsvarar de krav som man på ömse håll har rätt att ställa?

Fru talman! Det är ju inte en tillfällighet att det har kommit många frågor om vägarna i interpellationsform här i riksdagen. Vi som är engagerade i vägfrågor upplever att dessa är oerhört heta ute i landet. Jag är övertygad om att också statsrådet Rosengren känner det när han är ute och träffar människor. Det är inte så att människor är gnälliga och klagar över små skavanker, utan det handlar om att vägnätet på sina håll är på väg att bokstavligt talat falla samman. Det är så i många delar av vårt län, inte bara i de yttersta skogslänen längst norrut, utan det är i princip i halva Sverige. Vi har också fått rapporter som visar att det är dålig ekonomi. Regeringen och Centerpartiet tog tillsammans ansvar för att sanera landets ekonomi för några år sedan, och den har nu kommit i en bättre situation. Jag hoppas att ministern delar min uppfattning att det är oklokt att snåla på underhållet, eftersom det innebär större kostnader längre fram, om man underlåter att i dag vidta åtgärder. Jag skulle vilja veta om näringsministern håller med mig om att det är dålig hushållning att skjuta framför sig ett växande underhåll. Ett exempel som man har fått höra från många håll är att det tränger ned vatten i vägkroppen, så att den förstörs. Det blir inte fråga om reparation, underhåll och bärighetshöjande åtgärder, utan det blir fråga om rekonstruktion av många vägar, om man underlåter att vidta de här åtgärderna. I förra veckan var trafikutskottets ledamöter inbjudna till Västerbotten, där vi träffade den s.k. Burträsks Väggrupp. Jag vet att också näringsministern var inbjuden, men han hade kanske inte tillfälle att vara med. De vittnesmål som vi då fick var väldigt tydliga. Man är mycket desperat över den situation som man har. Man har läst regeringens vårbudget och konstaterat att det inte kommer några nya pengar förrän två tre tjällossningar längre fram. Hur kommer det då att se ut? Det kom vid besöket fram ett förslag som jag skulle vilja testa på näringsministern, nämligen att alla delar av vårt land har rätt till en lägsta godtagbar standard. Det låter ju rimligt att man ska kunna komma fram på vårt lands vägar under alla delar av året. Jag skulle vilja få ett klart besked på en enda punkt från ministern: Delar näringsministern den uppfattningen att det är ett rimligt krav att det ska finnas en lägsta godtagbar standard på alla allmänna vägar året runt? Och i så fall: Kan vi vänta förslag om detta från näringsministern i den budget som kommer nu i höst? Det fanns, som Lars Björkman sade, stora förväntningar på vårbudgeten, eftersom inte bara näringsministern utan också statsministern tidigt i vintras gick ut och talade om att det nu är dags att prioritera vägnätet, men så kom det ingen. Det är klart att besvikelsen då blir väldigt stor hos många människor som hade trott att när statsministern och näringsministern säger någonting betyder det också någonting - att det inte bara är prat utan utan också kan bli resultat. Jag vore tacksam om ministern utöver svaret till Lars Björkman kunde kommentera det här kravet, som jag tycker är högst rimligt. Det fanns i den här debatten representanter för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och alla tyckte att en lägsta godtagbar standard var ett rimligt krav. Det är faktiskt rimligt att begära detta i alla delar av vårt land, om man menar allvar med att hela Sverige ska leva. Jag hoppas att näringsministern kan kommentera detta och ge ett besked och att det i så fall också kan komma pengar så småningom. Det är vad som behövs för att vi ska klara detta.
Fru talman! Ett väl fungerande vägnät är grundläggande för att en region ska kunna nå eller behålla en positiv utveckling. Det är därför viktigt att man vid prioriteringar av olika infrastrukturprojekt inte enbart tar hänsyn till de samhällsekonomiska kalkylmodeller som nu används utan också väger in såväl regionalpolitiska som sociala skäl. Vägarna ska även i skogslänen hålla en sådan kvalitet att varuleveranser till och från industrier, för handeln och för turistnäring och medborgare kan upprätthållas under hela året. I skogslänen intar basindustrierna en stor roll som arbetsgivare, och de är beroende av råvarutransporter från inlandet och av goda transportmöjligheter för de färdiga produkterna. I skogslänen finns emellertid landets sämsta vägar. Till en stor del beror detta på besvärliga markförhållanden, men framför allt är det brister i det hittillsvarande sättet att fördela väganslagen. Varje år tvingas viktiga delar av skogslänens vägnät stängas av på grund av dåliga vägförhållanden, vilket jag anser är oacceptabelt. En annan mycket viktig näring för mitt hemlän är turismen. De dåliga vägarna kan i förlängningen om inget görs innebära att speciellt den småskaliga turismen förlorar så mycket i intäkter att en del verksamheter tvingas läggas ned. Vägarnas standard har inte enbart stor betydelse för näringslivet och turismen utan också för dem som arbetspendlar långa sträckor dagligen, vilket är mycket vanligt i skogslänen. Jag vet att näringsministern är väl medveten om vikten av bra vägar för näringslivet, turismen och arbetspendling och för att minska den regionala obalansen. Det gläder mig att ministern har gett uttryck för sin uppfattning att det behövs ytterligare medel till vägar och underhåll utöver det som redovisats i vårpropositionen. Jag har dock några frågor som jag vill ställa till näringsministern. Anser ministern att det finns anledning att se över fördelningen av väganslaget så att inte industrin, turismen och arbetspendling drabbas i nuvarande omfattning samt så att den regionala obalansen minskar? Är näringsministern villig att medverka till att de ekonomiska resurser som eventuellt kan frigöras i nästa års budget inom kommunikationssektorn i huvudsak används för att förstärka vägnätet i skogslänen, som har de sämsta vägarna? Sedan har jag en fråga som även Sven Bergström har ställt. Anser näringsministern att det är en rimlig målsättning att alla statliga vägar ska kunna gå att köras på året runt?

Fru talman! Får jag först konstatera att det är nya pengar till Vägverket. Det är 500 miljoner år 2001, 500 miljoner år 2002 och 500 miljoner år 2003, och det är på inkomstsidan. Man för inte över en avgift till statsbudgeten, utan den ligger kvar. Det motsvarar 500 miljoner. Sedan är det ytterligare 500 miljoner år 2003 som är nya pengar. Det innebär att det under den treårsperiod som budgeten omfattar, vårpropositionen, handlar om 2 miljarder. Det är det första jag vill säga. Det andra gäller den s.k. inriktningspropositionen. Som jag tidigare sade vill jag avvakta med den tills vi har tittat på de s.k. PPP-lösningarna. Det har att göra med att vi ska försöka finna nya finansieringsformer inte minst för stora projekt och projekt som har legat och som man har skjutit framåt i tiden på grund av den sanering vi har fått göra av den statliga ekonomin. Det är rimligt att man skjuter på det tills man vet att man kan finna nya finansieringsformer. Det är riktigt som här sägs att det är en kapitalförstörelse att skjuta underhåll framför sig. Det är så. Men både Centerpartiet och Socialdemokraterna hade kraften att sanera ekonomin - som man nu får säga att man lyckats väl med - och insåg detta. Vi klarar inte att ha de underhållsplaner och inte minst de planer man gjorde upp i den inriktningsproposition vi lever i nu. De sade att vi skulle ha 19 miljarder per år, dvs. 190 miljarder under en tioårsperiod. Det klarar vi inte. Vi ligger efter där. Det är vi alla medvetna om här. Sedan är det något annat man ska vara medveten om. Västernorrland har väldigt dåliga vägar. Där kan man konstatera att bakgrunden till det har väldigt mycket att göra med att man förr flottade timmer. Sedan ansåg man att detta inte var rationellt, utan man började köra lastbilar. Då körde man med ganska lätta lastbilar. Jag vet inte vad de tonmässigt kunde väga. Sedan lade man på ny beläggning på vägarna. I dag väger en lastbil 60 ton eller 70 ton. De går nu på vägar som aldrig har varit gjorda för detta. Med det menar jag att lastbilsutvecklingen med dessa tunga lastbilar har utvecklats snabbare än vad vägnätet hunnit med. På många av dessa vägar är det självklart inte möjligt att lägga ny beläggning. Det måste göras helt nya vägar. Det ligger mycket i att så måste ske i många fall. Sammanfattningsvis vill jag säga att jag delar uppfattningen att vi nu måste se över vår infrastruktur. Det gäller inte minst vägnätet. Men det gäller också mycket som har att göra med den eftersatthet och den förskjutning vi har gjort i investeringarna när det gäller järnväg. Hur vi sedan totalt ska finansiera detta - jag har nämnt PPP-lösningarna, budget, osv. - framöver är en fråga vi måste föra en diskussion om inom regeringen och här i riksdagen. Men vi kommer inte att kunna lösa detta på ett år eller två år. Det kommer att ta sin tid, men det är oerhört viktigt. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att vår ambition är - och det framgår också i vårpropositionen - att fördela anslagen så att vi tittar på drift och underhåll. Självklart kan vi göra en fördelning före Vägverket på det viset att vi anvisar att det ska tillfalla skogslänen, osv. Men det är en fråga jag inte nu här i kammaren exakt vill ta ställning till utan vill återkomma till.
Fru talman! Jag tycker att det är positivt att ministern spelar öppet och säger att det finns en eftersläpning och att man är medveten om att de löften där det ställts i utsikt en finansiering på en högre nivå inte har uppfyllts. Så långt är allt gott och väl. Delvis får vi också säga att viljan att i vårpropositionen ange belopp som är större än de klart otillräckliga som vi tidigare har fått besked om också är positivt. Men varför denna senfärdighet? Det var ju ganska länge sedan man övergick från att huvudsakligen förse anläggningarna i dalgångarna med råvara via flottningsmetod. Det har funnits gott om handlingstid och utrymme för att bygga upp det vägnät som krävs som ersättning för den tekniken. Låt oss bara konstatera att vi är överens i analysen, som jag sade inledningsvis. Nu är det dags att gå från ord till handling. Inte ens vårpropositionen innehåller konkret några pengar. Det är i bästa fall en signal om att någon ändring kan komma till stånd. Den ändringen är välkommen. Men ställ siktet något högre. Det finns partier här i riksdagen som har betydligt högre ambitioner. Vi moderater har pekat på att vi är beredda från vår sida att satsa betydligt mer pengar än vad regeringen är beredd att göra i sin proposition. I svaret som jag fått av näringsministern nämner han också att PPP-finansieringen är ett sätt att snabbt lösa vissa delar av finansieringen genom att nybyggnation av vägar kan ske på det sättet. Där är vi också överens. Men det har vi varit väldigt länge utan att det har kommit ett enda projekt till stånd och utan att man ens har knäckt principen om vad det är som ska ske. Det är inte så att det är brist konkreta objekt i det här fallet. Det finns en uppsjö av uppslag. Vi vet också att Vägverket sagt om den här metoden - med viss tveksamhet, det ska jag gärna erkänna - att det finns ett antal objekt som man tycker att man ska kunna pröva den på. Jag utgår från att ministern väl känner Vägverkets prioritering och är beredd att gå från ord till handling även i den frågan. Låt oss hoppas att regeringens bromsklossars, samarbetspartner - den frågan har varit uppe tidigare i interpellationsdebatterna här i eftermiddag - inflytande nu skruvas ned till den nivå där den hör hemma. Låt oss hoppas att ministern i stället är beredd att lyssna till alla dem som är beredda att pröva de nya finansieringsmetoderna och se till att vi får objekt färdigställda. Trafiksäkerheten har också berörts. Det avspeglas också i det svar som ministern ger till mig här. Där är vi heller inte på något sätt oense om tekniken för att angripa trafiksäkerhetsproblemen. De måste byggas bort. Vi måste få tillräckligt höga anslag för att klara även den biten. Men den väg som hittills har prövats är att man bara har gjort omprioriteringar i den befintliga budgeten. Några nya medel har inte ställts till förfogande, utan resultatet av den här hanteringen är att de nödvändiga underhåll och tänkta nyinvesteringar som man har ställt i förväntan bara har skjutits på framtiden. Vägstandarden fortsätter att vara lika dålig. På Vägverket är det en viss turbulens i dag. Jag vet inte om det är en tillfällighet eller om det är planerat. Den senaste säkerhetsansvarige där har inte suttit länge på sin post, och nu lämnar han den. Vem som kommer efter honom har vi ingen aning om. Låt oss bara hoppas att det är en person som är beredd att med kraft driva de här frågorna och se till att pengabörsen blir större och att vi inte bara flyttar pengar från den ena fickan till en andra.
Fru talman! Näringsministern talar väl. Det är lätt att känna sympati för näringsministerns tal i de här frågorna. Han medger också att det dessvärre är kapitalförstöring att inte satsa mer i det här läget. Bekymret är att all denna vältalighet inte ger de resurser som behövs - nu. Vi hade Vägverkets chef, Jan Brandborn, på besök i trafikutskottet för någon vecka sedan. Han vittnade väldigt tydligt om att man också på Vägverket läser vårbudgeten på samma sätt som andra normala personer, nämligen som att de nödvändiga, nya pengar som behövs inte finns där. Han sade att det är mycket allvarligt att vi inte i vårpropositionen får indikationer om några höjda väganslag. De 500 miljoner som Björn Rosengren redovisade är en sak, men det behövs ju så mycket mer. Vi har 8 miljarder kronor i eftersläpande underhåll. Nedbrytningen av vägarna fortsätter. Det brinner i knutarna. Det är nu vi behöver pengarna - inte om tre fyra år. Den här vältaligheten har vi dessvärre hört förr. I propositionen som kom för tre år sedan stod det att det skulle komma mer pengar. Men vi har dessvärre tappat 4 1⁄2 miljard kronor under de tre åren, som vi nu kan överblicka. Självfallet blir människor desperata. Skogsnäringen förlorar närmare 1 miljard per år. Det drabbar enskilda, det drabbar kommuner, och det drabbar skolskjutsar. Precis som Lars Björkman sade finns det en bastant majoritet här i kammaren, om bara socialdemokraterna vågar ta ut stegen. Fast på den senare punkten fick jag inget tydligt svar av näringsministern. Jag hoppas att han kan återkomma till den frågan i sina återstående repliker. Det skulle vara välkommet om också näringsministern kunde ansluta sig till den åsikten.

Fru talman! Tack, näringsministern för det svar som jag erhöll. Det är mycket positivt att en satsning nu kommer att ske på ökad bärighet och tjälsäkring och att det blir en rekonstruktion av det regionala vägnätet. Det finns verkligen ett stort behov. När jag är hemma i Värmland får jag nästan dagligdags telefonsamtal från bekymrade värmlänningar, som kör på väldigt dåligt vägar. Ofta måste de köra väldigt långa sträckor för att komma till sitt arbete. Därför tycker jag att det är viktigt att vi nu tar till kraftfulla insatser för att förbättra vägstandarden i hela landet. Till att börja med vill jag att det främst ska ske i skogslänen. Jag hoppas nu att det verkligen kommer ytterligare medel, så att vi uppnår den målsättning som jag anser är rimlig, nämligen att alla statliga vägar ska gå att köra på året runt.

Fru talman! Får jag börja med att konstatera att avstängningarna under tjällossningen enbart gäller tung trafik. Personbilar får köra även på avstängda vägar. Detta är ingen ursäkt, utan jag bara konstaterar att det är så. Vi ska inte måla upp en bild av att ingen kan köra på vägarna, utan det går att köra med personbilar. Jag vill återgå till det faktum att vi har haft ett kärvt ekonomiskt läge. Vi har nu sanerat vår ekonomi. Vi ser en stor tillväxt och har goda förutsättningar. Vi måste satsa mycket på all infrastruktur - men det kommer att ta sin tid. Vi kan inte nu rasera den ekonomi som vi har byggt upp genom att inte hantera detta på ett ekonomiskt rimligt sätt. Det hoppas jag att alla har förståelse för. När det gäller PPP-lösningarna räknar jag med att utredningen är klar nu till hösten 2000. Jag bedömer att den kommer att leda till att riksdagen måste hantera frågan. Det har med lagändringar och annat att göra. Som jag har sagt, så är vi bäst i världen när det gäller trafiksäkerhet, trots de dåliga vägarna. Vi är absolut bäst i världen. Storbritannien kommer som nummer två. Vi är ett land som studeras av andra länder eftersom vi är så framgångsrika på trafiksäkerhetsområdet. Det är inte gamla pengar som rullar omkring. De 400 miljoner kronor per år som vi nu lägger på trafiksäkerheten är nya pengar, som vi får genom att skära ned i administrationen på Vägverket. Vi tar inte pengar från vägar eller väginvesteringar någon annanstans och lägger på trafiksäkerheten, utan vi tar dem från administrationen under fem år. Det ger 2 Dessa 2 miljarder, som redovisas i vårbudgeten, är alltså färska pengar. Det är inga gamla pengar som rullar omkring. Därmed kan man inte stå och säga att ingenting görs och att det inte finns några pengar. Jag vill än en gång säga att jag som ansvarig minister är medveten om situationen. Det gäller nu vägnätet, en hel del tåginvesteringar och självfallet många frågor inom trafiksäkerheten. Men det gäller också, vilket inte har tagits upp här, de väldigt tunga investeringar och svåra trafikproblem som vi har i storstadsområdena, inte minst här i Stockholm. Dem måste vi också hantera. Det kommer att krävas mycket pengar och i många fall en lite annorlunda finansiering. Men det kommer att ta sin tid - det vill jag säga. Det går inte att klara av detta på ett eller två år. Jag är medveten om det, och regeringen är medveten om det. Statsministern har samma uppfattning, vilket också har sagts här.
Fru talman! Det är ju trösterikt för dem som bor uppe i de avstängda områdena att höra att avstängningarna endast gäller tung trafik. Jag tror att de är totalt medvetna om detta. Det är ingen som helst överraskning. Men när 4 1⁄2 meter breda vägar helt plötsligt är 10, 12, 13, 14 eller 15 meter breda beror det inte på att de har blivit bättre att köra på. Detta är ett fullständigt oacceptabelt tillstånd. Jag vill återvända lite grann till vad Vägverket informerar om på nätet. Den bild som jag håller i min hand är oläslig från ministerns håll, men det är en bild över Sverige. Varje område som har en avstängd väg har markerats med en skylt. Jag kan bara konstatera att det inte blir särskilt många gröna fläckar kvar när man har ritat in skyltarna. Det finns hundratals och åter hundratals mil väg här i landet som trafikeras av trafikanter som har 10 kr eller mer per mil i rena slitagekostnader, eftersom de kör på vägar av så låg standard. Jag är medveten om att ministern inte tycker att detta är ett bra tillstånd. Det har han sagt flera gånger om. Men nu måste vi ändå konstatera att fakta och alla argument finns.

Fru talman! Jag ska bara än en gång säga att vi har ett stort bygge att göra framför oss, nämligen att ytterligare satsa på infrastrukturen. Det handlar om vägarna, det handlar om glesbygden, det handlar om storstäderna och det handlar också om järnvägstrafiken. Jag är medveten om det. Men än en gång: Det kommer att ta sin tid. Jag vill också än en gång säga att vi nu gör investeringar på trafiksäkerhetsområdet. Det blir också investeringar och nya pengar som vi i första hand kommer att lägga på drift och underhåll. Jag förutsätter att de pengarna i första hand kommer att hamna i områden där vi har industri, och inte minst skogsnäring. Den behöver få del av detta, för där har vi stora problem. Det är inte någonting att sticka under stol med.
Fru talman! Göte Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att det svenska vägnätet ska förbättras. Bakgrunden är att vi enligt Göte Jonsson har stora brister i vägnätet i landet såväl när det gäller standard som underhåll. Först vill jag instämma i att delar av vårt vägnät är i dåligt skick. Förra året var 15 000 kilometer av det statliga vägnätet avstängt för tung trafik under tjällossningsperioden. Detta leder till stora problem för näringsliv och befolkning i glesbygden. Åtgärdsbehovet har ökat de senaste åren. Låt mig ta upp ett par orsaker till detta. Först har vi den budgetsanering som genomfördes under slutet av 90 talet. Budgetsaneringen var en helt nödvändig åtgärd som också hade stöd av samtliga riksdagspartier. Att även vägsektorn skulle bidra till besparingarna var en självklarhet. Nu när budgetsaneringen är genomförd går det minst sagt bra för Sverige igen. Den tillväxt vi har nu har även lett till ökad trafik på våra vägar. och lastbilstrafiken med 5 %. Detta leder till ett ökat behov av investeringar, drift och underhåll. Regeringen har efter budgetsaneringen prioriterat drift och underhåll av vägarna. Kostnaderna för det området har ökat med 30 % från 1996 till 1999. Regeringen aviserar i vårbudgeten att förutsättningar ska skapas för ökad bärighet, rekonstruktion och tjälsäkring av det regionala vägnätet. Vi kommer att återkomma i denna fråga i budgetpropositionen i höst. Inom Regeringskansliet studerar vi för närvarande om och i så fall vilka möjligheter som finns till alternativ finansiering av vägar och järnvägar. Det gör vi bl.a. för att undersöka om vi kan få utrymme för fler och bättre investeringar.
Fru talman! Jag tackar först för svaret på den interpellation som Göte Jonsson har inlämnat, och som jag under hans sjukdom har tagit emot svaret på. Måhända hade debatten totalt sett vunnit något på om de här interpellationerna hade behandlats i ett sammanhang, men det finns väl något outgrundligt motiv till att de ska separeras. Jag ska befria statsrådet från att dra alla de argument som han under en timme tidigare har dragit. Det känns inte meningsfullt. Jag konstaterar att han öppet och ärligt - statsrådet brukar vara öppen och ärlig, och det brukar föranleda en bra och livfull debatt i samhället - och på ett hedervärt sätt erkänner att det finns stora brister. Därför behöver vi inte hålla på och diskutera dem. Han erkänner att de dåliga grusvägarna blir allt sämre, även om en del insatser görs. Med detta uttalande erkänner han att det finns ett stort antal grusvägskilometer som inte blir asfalterade eller hårdbelagda. Ett stort antal kilometer stängs av. Han har också instämt i den stora oro som finns hos skogsnäringen. Där vill jag gärna säga att detta gäller Sverige i dess helhet. Jag har här ett uttalande från skogsägarna på Södra Skogsägarnas stämma för några dagar sedan, där man pekar på att bara skogsnäringen i södra Sverige drabbas av ca 100 miljoner i merkostnader, och Södra Skogsägarna av 40 miljoner. Med tanke på att skogsbruksvärdet i Götaland är lika stort som i hela Norrland är det mer och mer viktigt att skogsbruket i södra Sverige får en chans att köra sina transporter. Det gäller inte minst av det skälet att moderna virkestransporter och modern miljövänlig produktionsteknik kräver kontinuerliga leveranser av virke, vilket näringsministern säkert är mycket väl medveten om. Detta leder också till att ett antal projekt på grund av medelsbrist - oaktat de 2-3 miljarder som näringsministern talar om under det kommande året - inte kommer till stånd. För att ta min egen hemtrakt kan jag säga att det också leder till att förbifarterna utanför Markaryd och Ljungby på E 4:an som inte är av motorvägsstandard och som brukar benämnas dödens väg fortsätter att skörda sina offer vid alla säsonger. Detta är djupt beklagligt. Vi har också den ändlösa diskussionen huruvida man ska måla eller hålla på med olika mittmarkeringar. Detta leder till att bensintransporter av ganska omfattande slag från Halmstad mot Ljungby och andra viktiga och miljöfarliga transporter sker på R 25:an, där vissa sträckor har erbarmligt dålig standard. Som näringsministern antydde i slutet, när diskussionen kanske i väl hög grad kom att fokusera på skogslänen, leder detta också till att mycket stora och angelägna projekt i de större tätorterna kring omfartsleder inte kommer till stånd. Och vad leder det till? Ett otroligt slitage framför allt på miljön, men också på människor. När man nu diskuterar förkortad arbetstid så kanske det hade varit väl så viktigt att se till att människorna kunde ägna mindre tid - både av arbetstid och av fritid - åt att sitta i långa, ändlösa köer. Det är en viktig fråga, framför allt för storstadsregionerna. Fru talman! Detta är inte en diskussion om att omfördela en redan för liten kaka pengar och lägga mer på skogslänen eller på någon annan del av Sverige. Den totala volymen och de totala insatserna för infrastrukturen behöver öka, och det har ju statsrådet erkänt här. Jag skulle vilja ställa några frågor. Jag är övertygad om att den moderna ekonomin kommer att kräva betydligt mer av transportarbete som välståndsskapande faktor. Delar näringsministern uppfattningen att transportarbete är en allt viktigare komponent i den nya och även den gamla ekonomin för att utveckla landets ekonomi totalt? I så fall dyker ett antal intressanta frågeställningar upp. Näringsministern gav själv uttryck för att detta kunde vara till skada för industrin, så han måste i grunden dela den uppfattning som jag har, nämligen att bristande insatser för infrastrukturen verkar hämmande på vår svenska industri totalt.
Fru talman! Jag börjar med att säga att vi nu har uppehållit oss mycket vid skogslänen. Låt oss därför i denna debatt diskutera storstadsområdena. Jag uppehåller mig kring Stockholm, och kan konstatera att Stockholms stad och de politiker som där har att fastställa, lösa och ibland icke lösa mycket av trafikproblemen är ansvariga. Mycket av de problem som vi upplever i Stockholm måste nog hänvisas till politikerna här. Jag brukar säga: Att åka eller köra bil eller cykla på Hornsgatan är ett äventyr som motsvarar minst en darrig bergochdalbana på Gröna Lund. I det perspektivet undrar man faktiskt vilket ansvar de tar. Självfallet har vi också från regeringens sida ett ansvar för detta. Vi har nu börjat föra en diskussion när det gäller frågan om trafikproblemen i Stockholm med politiker här och även med politikerna i länet. Detta är en fråga som vi får fortsätta med. När det sedan gäller frågan om transporter kontra den nya ekonomin kan jag självfallet bara - utan att nu gå in på den nya ekonomin - göra konstaterandet att tillväxt leder till ökade transporter. Det leder till det, och det är det som vi avläser nu. Därav följer också att infrastrukturella investeringar måste göras. Man bör kanske göra dem jämt, men mer vid tillväxt. Bristerna i infrastrukturen blir mer uppenbara då. Man löser inte heller problemen med trafiken genom att bara dra i gång motorvägar och stora bilprojekt i storstadsområdena. Det handlar faktiskt väldigt mycket om kollektivtrafikens förmåga och hur man bygger ut den och hanterar den. Där finns det också väldigt stora brister, inte minst om man tittar här i
Fru talman! Mitt uppsåt var inte att dra i gång någon stor debatt och lägga skulden på den ena eller andra när det gällde trafikbyggandet i Stockholm. Men det kunde kanske vara bra om man kunde betrakta den här debatten från ett helsvenskt perspektiv i alla delar. Man kan raljera över motorvägar. Jag är något förvånad över att näringsministern, om han vill ge ett seriöst intryck, raljerar med motorvägsbyggande hit eller dit. Människorna i Bohuslän - jag kommer själv därifrån i min ungdom - tycker nog inte att det är lika glättigt att höra näringsministerns resonemang om motorvägar hit eller dit. Dödens väg på E 6:an har skördat tillräckligt många offer i döda och lemlästade människor. De hade säkert uppskattat om statsmakterna och människorna från den östra sidan av Sverige här i riksdagen hade satsat lite mer på den vägen. Människorna utmed dödens väg på E 4:an i Markaryd och Ljungby hade också uppskattat det. Jag tror att det var något av en felsägning, näringsministern, att säga att man ska ha motorvägar hit och dit. Hur man sedan hanterar andra finansiella lösningar i storstadsregionerna är ett ämne som diskuteras och debatteras, men framför allt är det viktigt att man kommer till skott. Sedan tycker jag att det finns anledning att säga att det inte bara är tillväxt som föder trafik. Det kanske är så att trafikarbetet skapar förutsättningar för tillväxt. Mycket ekonomisk teori som redovisas pekar på ett mycket tydligt samband här. En ökad andel av BNP går till trafiken för att generera nya värden. Då kommer jag till den politiskt intressanta frågan. Näringsministern har vid flera tillfällen här talat om att han i grunden tycker att det finns mycket stora behov. Det borde vara mera pengar till detta. Frågan är: Varför kommer de inte? Då kan man säga att det är ett resursproblem. Men jag skulle vilja säga att med det nuvarande regeringsunderlaget är det ett ideologiskt problem. Näringsministern vill mera. Jag tror t.o.m. att statsministern vill det. Men det finns de i Miljöpartiet och måhända inom Vänstern som inte vill ha mer transportarbete. Man vill på något sätt leva i ett mer stationärt samhälle. Jag tror inte att näringsministern tillstår det så här öppet. Jag är övertygad om att det finns väldigt många socialdemokratiska ledamöter av länsstyrelserna runt i landet, kommunalråd, landstingsråd och även i den socialdemokratiska riksdagsgruppen som håller med mig. Egentligen är vi ganska överens, men det finns ett parti som ni samregerar med som inte vill ha mer trafik. Man ska inte ha ett rörligt samhälle. Man vill inte ha mer specialisering. Man vill inte ha mer globalisering. Man vill ha det stationära lokalsamhället med dess fröjder på gott och ont. Jag respekterar att man vill ha ett sådant samhälle, men jag är väldigt förvånad över att det internationellt inriktade socialdemokratiska partiet med en öppenhet för en ny ekonomi och en kraftig exportindustri är så fången av ett parti som blickar tillbaka i någonting som är hopplöst förgånget. Det skulle vara intressant att ställa en fråga. Är det ideologin som är det stora problemet med regeringsunderlaget eller är det resurserna? Det finns resurser. Där är det en fråga om hur man prioriterar. Moderata samlingspartiet har ju valt att under treårsperioden lägga i storleksordningen 12 miljarder mer. Regeringen föreslår bara 2-2 1⁄2. Birger Schlaug uttalade häromdagen att han var mycket förvånad över att näringsministern hade sagt att de höll tillbaka. Jag är alldeles övertygad om att det är så att Miljöpartiet håller tillbaka, och kanske även några i Vänsterpartiet. Fru talman! Avslutningsvis förvånar det mig att inte den socialdemokratiska regeringen har större förmåga att lyssna till den breda opinionen ute i landet som vill ha mer väginvesteringar och infrastrukturinvesteringar.

Fru talman! Låt mig bara säga några saker beträffande Stockholmspolitiker och cykelbanor. Dennis, och detta ledde till en överenskommelse. Den överenskommelsen bröts ensidigt och utan förvarning av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Samma regeringen krävde att staden skulle ta fram en detaljplan för det tredje spåret. Den fick staten. Staten förkastade planen. Detta är åtgärder som har varit mycket mera skadliga för framkomligheten i Stockholms stad än någon cykelbana. Det vill jag bara erinra statsrådet om. På samma gång vill jag gärna gratulera statsrådet Rosengren till att han har lyckats övertyga statsrådet Larsson om att kollektivtrafiken behöver förbättras i Storstockholmsområdet. Det är något annat än det statsrådet Larsson skrev i sin berömda, eller möjligen ökända, artikel från slutet av hösten i DN.
Fru talman! När jag angrep Stockholm och Stockholmspolitikerna försökte jag beskriva frågan om det lilla gröna samhället. Jag försökte beskriva konflikten mellan å ena sidan ett parti som har ambitioner när det gäller trafiken och ett annat parti som har ambitioner när det gäller cykelbanor. Jag säger inte detta med något förakt. Jag gillar cykelbanor. Jag cyklar gärna. Men detta omöjliga kompromissande har lett till att vi har kaos i Stockholmstrafiken. Med det vill jag uttrycka att man inte där kan rulla på regeringen. När jag säger motorvägar hit och dit säger jag inte det med någon nonchalans eller raljerar. Jag kan bara konstatera att vi inte löser storstadstrafiken genom att bygga alltfler motorvägar. Det måste till andra grepp, och där betyder kollektivtrafiken väldigt mycket. Man kan ju inte påstå att den fungerar speciellt bra här i storstaden. Låt mig återgå till den här lite större debatten. Vi måste göra fler investeringar när det gäller vägar, inte minst när det gäller drift och underhåll. Men på längre sikt måste vi även göra investeringar i form av stora och små vägar, om jag kan uttrycka mig så utan att bli missförstådd. Låt mig till sist kommentera norra Bohuslän. Den vägen är en typisk sådan väg som skulle kunna hanteras snabbare genom att pröva en s.k. PPP-lösning.
Fru talman! Vi har alla våra krämpor som vi får leva med. Jag konstaterar bara att konflikten mellan det gröna partiet och Socialdemokraterna är ett besvär. Det finns andra nivåer och andra forum där man har motsvarande konflikter och problem. Jag konstaterar att vi är helt överens om att det här tar tid. Det är stora uppgifter som väntar framöver. Jag konstaterar också att det krävs nya finansieringsformer, som statsrådet har antytt. Då gäller det att mycket snabbt finna former för hur de kan tillämpas så att det inte bara blir tal om att det som inte ryms i en alltför liten socialdemokratisk budget ska hänskjutas till alternativa finansieringsformer som inte är satta i system och fungerar. Om de inte fungerar och om det inte finns pengar i regeringsbudgeten blir det ju inga vägar. Då får vi den standard som vi har i dag och som omvittnats på alla kanter. Det har t.o.m. gått så långt, och det tycker jag är märkligt, att de som svarar för en hel del sjuktransporter har klagat över att vägbanorna är så dåliga på vissa delar, även i södra Sverige, att patienterna får problem. Det är bra att vi är världsledande på trafiksäkerhet. Det är bra att vi gör stora insatser i vägbanans omgivning. Det brukar kallas förlåtande vägar på något fint språk. Men det ligger något klokt i det gubben sade om att är det inte lika bra att man försöker göra lika mycket på vägen som vid sidan om vägen. Då kanske man inte hamnar vid sidan av vägen. Man ska aldrig underskatta unga och gamla människors livserfarenhet. Det känns lite märkligt att nu möta en sommarsäsong där man redan ser hur vägbanornas skålar samlar vatten med stora risker för vattenplaning och annat. Fru talman! Jag ser att statsrådet och jag är överens om analysen. Det behövs mer pengar. Skillnaden mellan Moderata samlingspartiet och statsrådet och den socialdemokratiska regeringen är att ni inte talar om att ni är beredda att tillhandahålla den volym som med all säkerhet behövs. Ett skäl är att ni är fångna i
Fru talman! Vi hade haft 25-30 % mindre biltrafik i Stockholms innerstad om inte regeringen ensidigt och utan förvarning hade saboterat Dennispaketet. Då hade t.o.m. de stora blå bussarna smidigt kunnat ta sig fram med sina kollektivresenärer i staden. Det är ett avsevärt mycket allvarligare ansvar som därmed faller på regeringen än vad som eventuellt kan läggas på den som har placerat en cykelbana felaktigt.
Fru talman! Låt mig avslutningsvis få säga att det ändock är så att trafiken i Stockholm, om vi nu ska gå över till den, inte fungerar. Det kan ingen påstå. Ansvaret för det vilar tungt på de politiker som regerar och bestämmer i Stockholm. När vi talar om pengar och att vi inte lägger tillräckligt mycket pengar är det ändå så att vi har ett ansvar för budgeten. Jag ska inte dra in ett annat område, men med de stora nedskärningar som det moderata partiet gör inom sjukvården, för kommunerna etc. kan man ju ställa sig frågan: Är det en rimlig prioritering? Vi måste ju se en helhet i budgeten, och vi har försökt att ta ansvar. Vi har nu lagt 200 miljarder på de här tre åren. Vi lägger ytterligare 200 miljarder och därtill 2 miljarder, alltså både till drift och underhåll och för trafiksäkerheten. Det jag säger, och jag säger det öppet, är att det är klart att det behövs mycket mer pengar. Det kommer att ta tid. Vi kommer inte att klara av det på ett år, inte på två år. Där är vi nu överens. Men man kan heller inte sitta här med någon överbudspolitik och säga: Vi erbjuder 12 miljarder, vi erbjuder 20 miljarder, samtidigt som man gör väldigt stora nedskärningar i välfärden och på andra områden. Det görs inte minst, vill jag påstå, i de områden där moderaterna styr. Stockholm och Stockholms län är ett bra exempel.

Fru talman! Lennart Hedquist har frågat mig vad regeringen avser göra med det förslag som avlämnades i september 1996 från utredningen om den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd. Lennart Hedquist har vidare frågat mig när nuvarande utjämningssystem ska ersättas av ett nytt om grundlagen ej avses ändras. Slutligen har Lennart Hedquist frågat vad regeringen ämnar vidta för åtgärder för att ge alla kommuner fullt incitament till att bidra med ekonomisk tillväxt. I augusti 1995 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté med uppgift att analysera innebörden av den kommunala självstyrelsen och beskattningsrätten och dess förhållande till grundlagsbestämmelserna. Enligt direktiven skulle kommittén, om den fann så behövligt, föreslå förtydliganden eller ändringar i grundlagsbestämmelserna. Kommittén redovisade sina förslag i september 1996 i betänkandet 1996:129). Ett av förslagen var att ett tillägg skulle göras i regeringsformen, vilket syftade till att ytterligare klargöra grundlagsenligheten i det kommunala utjämningssystem som börjat gälla år 1996. Kommittén uttalade därvid att det mot bakgrund av Lagrådets och riksdagens ställningstaganden får anses vara klarlagt att det utjämningssystem som beslutats kan förenas med regeringsformens bestämmelser. Betänkandet bereds fortfarande inom Justitiedepartementet. Finansutskottet skrev dessutom i sitt betänkande våren 1996 : "Mot bakgrund av att motionärerna tidigare fäst avgörande betydelse vid Lagrådets bedömning av dessa frågor vill finansutskottet erinra om att Lagrådet godtagit den gällande regleringen. Finansutskottet anser för sin del att systemets grundlagsenlighet är ställd utom allt tvivel." Finansutskottet skrev i sitt betänkande att utskottet fortfarande gör samma bedömning. Mot denna bakgrund konstaterar jag att det inte kan anses råda någon tveksamhet om utjämningssystemets grundlagsenlighet. Jag avser därför inte vidta någon åtgärd för att ytterligare förtydliga grundlagsenligheten i det kommunala utjämningssystemet. Därmed anser jag mig ha besvarat Lennart Hedquists första fråga. Riksdagen beslutade i samband med behandlingen av propositionen Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting att de grundläggande principerna för utjämningssystemet även fortsättningsvis ska gälla. På Lennart Hedquists andra fråga är svaret att regeringen inte heller i dagsläget har för avsikt att ersätta det nuvarande utjämningssystemet med ett nytt. Det är alltid en avvägning mellan långtgående utjämning och kommunernas och landstingens möjligheter att påverka sina skatteinkomster. Jag vill återigen nämna att riksdagen för knappt ett år sedan godkände utjämningssystemets grundläggande principer med en långtgående utjämning av skattekraft och strukturellt betingade kostnadsskillnader. Just nu arbetar två olika utredningar för fortsatt utredning kring utjämningssystemet. En expertgrupp har till uppgift att utreda möjligheterna att förenkla utjämningssystemet och en delegation ska utreda möjligheterna att vidareutveckla utjämningssystemet. Båda uppdragen ska avrapporteras senast den 30 november i år. Delegationen lämnade i februari en delrapport med bl.a. ett förslag till förändringar av inkomstutjämningen i syfte att eliminera de negativa marginaleffekter som finns i nuvarande system. Regeringen avser att lämna ett förslag om ändringar i inkomstutjämningen inom kort. Mot bakgrund av det anförda anser jag mig även ha besvarat Lennart Hedquists sista fråga.
Fru talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Jag har ställt den mot bakgrund av en mycket allvarlig aspekt, som blir alltmer uppenbar för dem som tar del av effekterna av dagens inomkommunala utjämningssystem. Jag tänker då på dess tillväxtfientliga mekanismer. Då avser jag hur systemet behandlar tillväxt varhelst den förekommer. Gemensamt för alla kommuner med växande skattekraft är att den ökande skattekraften konfiskeras av utjämningssystemet till mellan 95 och 103 %. För glesbygd och kommuner med minskande befolkning är det särskilt grymt. Intäkterna för kommunen minskar då med befolkningens antal, och några ökande intäkter på grund av högre skattekraft per invånare tillåter alltså inte utjämningssystemet. Här har socialdemokraternas ingenjörskonst utvecklat ett kommunsystem som effektivt försöker kväva tillväxt varhelst den förekommer. Bland det trettiotal kommuner som har haft en mer påtaglig relativ skattekraftstillväxt det senaste året befinner sig sådana som Malå, med en kraftig skattekraftstillväxt, Dorotea, Sorsele, Robertsfors, Tjörn, Sölvesborg, Valdemarsvik och Östhammar. Då har jag bara nämnt de mest markanta. Jag har svårt att tro att de kommunerna tycker att det är riktigt att regeringen konfiskerar den tillväxten, som uppgår till mellan 400 och 1 000 kr per person. Jag är något överraskad av att statsrådet nu inte tar tillfället att svara på min fråga, vad regeringen ämnar vidta för åtgärder för att ge alla kommuner fullt incitament till ekonomisk tillväxt. Statsrådet svarar nämligen enbart med att hänvisa till kommande förslag, som vi båda vet bara handlar om den s.k. pomperipossaeffekten eller de s.k. negativa marginaleffekterna, som statsrådet kallar dem. Men jag tycker faktiskt att det är förhållandevis ointressant med den förändringen. Det är nämligen nästan lika illa att konfiskera 95 % av en tillväxt som 101 %. I de kommuner vi här talar om, glesbygdskommuner, industrikommuner, företagande kommuner, borde incitamentet vara att den relativa tillväxten av skattekraft helt får behållas. En sådan förändring kan ju ske inom ramen för en bibehållen hög utjämningsgrad. Det vi här talar om är själva förändringen av skattekraft. Det är där incitamentet bör ligga om staten vill uppmuntra till åtgärder som ger tillväxt ute i kommunerna. Min fråga måste då bli: Vad har statsrådet egentligen för invändningar mot att ge alla kommuner incitament? Det är det vi ska diskutera nu och inte huka bakom ett ganska menlöst förslag om att ta bort den i och för sig perversa pomperipossaeffekten. Fru talman! Sedan var det frågan om grundlagsenligheten i dagens utjämningssystem. Statsrådet gömmer sig bakom de egna partivännernas skrivning i riksdagsutskott och kommitté. Alla grundlagsexperter jag har talat med hävdar med bestämdhet att utjämningssystemet strider mot skrivningen i den svenska grundlagen. Det blir rundgång i argumenteringen när man hänvisar till de egna partivännernas uttalanden. Eftersom grundlagen inte har ändrats i enlighet med kommittéförslaget, är det faktiskt pinsamt för regeringen att man fortsätter att leva med ett utjämningssystem som strider mot lydelsen av den svenska regeringsformen. När vi nu ser effekterna av hela utjämningssystemets funktion borde det vara dags att enas om en förändring av utjämningssystemet.

Fru talman! Påfallande för det kommunala utjämningssystem som tillämpas i Sverige är, som sagt, att all tillväxt konfiskeras. Detta gäller såväl för kommuner med god ekonomi som för kommuner med en mycket dålig ekonomi. Två exempel från Småland illustrerar detta förhållande tydligt. I Gnosjö, som ofta skildras som en föredömlig kommun när det gäller företagande och sysselsättning, var den relativa ökningen av skattekraften 2,1 % år 1998. De 5,3 miljoner denna ökning genererade konfiskerades av utjämningssystemet, vilket motsvarade 520 kr per person. En kommun som det går bra för straffas och får inte behålla tillväxten. Detta är en sida av systemet. Minst lika intressant är emellertid att en kommun som lever under svåra förhållanden men får en förbättrad skattekraft ett år drabbas av samma konfiskation. Detta visar exemplet Högsby i Kalmar län, i Småland. Högsby hade en relativ ökning av skattekraften på 1,2 %, eller 1,9 miljoner. Ökningen, som motsvarar 300 kr per invånare, fick kommunen inte behålla någonting av. Nu hör det till saken att Högsby är en kommun med betydande problem. Invånarantalet minskar regelmässigt med ungefär 150 personer per år och är nu nere på ungefär 6 500. Det är alltså en ganska liten kommun. Just utflyttningen kan kanske förklara den höjda skattekraften tillfälligt om man tänker sig att arbetslösa flyttat ut och fått jobb i en tillväxtregion nu under den goda konjunkturen. Detta kan förstås vara positivt för dem som får arbete, men det innebär också att kommunens intäkter minskar framöver och att landsbygden avfolkas. Till saken hör att exemplet Högsby, som har många paralleller, har infrastrukturella problem, bl.a. med vattenkvaliteten i en del av kommunen, vilket lokalpressen skriver mycket om. Nödvändiga investeringar måste bäras av ett allt mindre antal kommunmedborgare. Kommunalskatten är 33 kr och 44 öre. Bakgrunden till kommunens problem är att den allmänna avfolkningen av landsbygden förstärkts av en strukturell kris för trävaruindustri och inte minst sågverk. Tidigare har trähusindustrin mer eller mindre eliminerats. Så ser det ut i exemplet Högsby. Min fråga till statsrådet måste bli om han utifrån bl.a. fallet Högsby, som jag här har antytt, anser att vi har ett väl fungerande skatteutjämningssystem. Hur vill han förklara för invånarna i Högsby att de inte får behålla någonting av den höjda skattekraften?
Fru talman! Lönar det sig att anstränga sig? Lönar det sig att studera vidare? Lönar det sig att arbeta mera? Svaret på frågorna måste bli nej eller möjligtvis på sin höjd kanske. Det inomkommunala utjämningssystemet påminner tyvärr starkt om andra sektorer och politikerområden i Sverige. Den som i dag arbetar mindre än halvtid tvingas inte sällan uppbära olika stöd för sin försörjning. För den som vill förbättra sin ekonomiska situation och gå upp i arbetstid inträffar det absurda att det inte lönar sig. Den högre lönen äts snabbt upp av högre skatt och lägre bidrag. Nettot för ansträngningen blir negativt eller mycket obetydligt. För den som i dag står utan arbete och lever på akassa fungerar systemet på samma sätt. Den ekonomiska skillnaden mellan att få ett arbete och att fortsätta leva på a-kassa är mycket liten när resekostnad, lunch, avgifter osv. läggs till. Sverige ligger på 18:e plats när det gäller antalet akademiker i åldersgruppen 24-35 år. Självklart påverkar den låga utbildningspremien det faktumet. Skillnaden i livsinkomst mellan akademiker och ickeakademiker är obetydlig. Fru talman! Sammanfattningsvis lönar det sig väldigt dåligt för vanliga människor i Sverige att anstränga sig och försöka förbättra sin situation. På samma sätt fungerar den inomkommunala skatteutjämningen. Framåtsyftande kommunpolitiker tillsammans med lokala näringslivet arbetar hårt för att skaffa fram nya arbetstillfällen och att ordna servicen så att kommunen blir attraktiv. De kommuner som jag själv känner bäst till i mitt hemlän Västerbotten utgör inget undantag. Strävan efter att öka skattekraften är påtaglig, och jag förstår de kommunalråd och kommunmänniskor i de kommuner som Lennart Hedquist har räknat upp. Malå är ett lysande exempel. Sorsele är en liten kommun med färre än 4 000 invånare. Där finns Dorotea och Robertsfors och många andra. Alla dessa små kommuner inser att den merintäkt som skattekraftens positiva utveckling innebär inte tillfaller den egna kommunen utan tillfaller någon annan. Kommun ställs mot kommun. Vinnare ställs mot förlorare. För små kommuner med några tusen invånare innebär några miljoner till i ny skatteintäkt inte bara möjlighet till förbättrad service utan kanske, ännu viktigare, en positiv signal, en mental injektion, för hårt prövade kommuner med sviktande befolkningstal: "Vi kan själva. Här kan vi bo. Vi är på gång." Signalen blir tvärtom: "Bry er inte. Ansträng er inte. Det spelar ändå ingen roll." Jag menar att det här är ett perverst system som helt tar bort incitamentet för ansträngning. T.o.m. det socialdemokratiska kommunalrådet i Vännäs kommun utanför Umeå är så frustrerad över systemet att han känner sig föranlåten att skylla på oss moderater. Det vore därför bra om statsrådet kunde undervisa kommunalrådet i Vännäs att vi inte stöder ett system som inte ger kommunerna utdelning om skattekraften ökar. I min egen hemstad Umeå kommer umeborna att nästa år, 2001, betala netto till systemet 165 miljoner kronor. Det motsvarar 1 kr och 37 öre av kommunalskatten. Vi har 32 kr och 70 öre i kommunalskatt. Den är redan tillräckligt hög. I juni träffas vi i kommunfullmäktige för att fastställa direktiven för dels våra egna lokala åtaganden, dels för att under tvång skicka pengar till andra kommuner. Det är ett faktum som de flesta inte känner till, men det kommer vi att tydligt tala om. Det är för mig, fru talman, fullständigt obegripligt att anse att detta är förenligt med grundlagens bestämmelser om kommunernas beskattningsrätt.
Fru talman! Som statsrådet Lövdén känner till kommer jag från Blekinge. Min hemkommun är Sölvesborg. Vi har ungefär 16 500 invånare. Sölvesborgs kommun har, till skillnad från övriga Blekinge, under ganska lång tid faktiskt haft en svag befolkningsökning, även om vi under den sista tiden har minskat något. Jag kan sälla mig till vad Anders Sjölund har berättat, nämligen att det kan vara absurt för en kommun som lyckas. Jag tror att det kan vara nyttigt för statsrådet Lövdén att få lite vittnesmål om verkligheten i landets olika delar. Mellan 1998 och 1999 ökade min kommun sin skattekraft från 90,7 % till 92 %, dvs. med 1,3 %. Med dagens skatteutjämningssystem straffas min kommun med att 5,2 miljoner dras in. Det innebär 320 kr mindre per invånare och ca 35 öre på kommunalskatten, som efter långt socialdemokratiskt styre redan är mycket hög, eller ca 20 personer inom äldreomsorgen eller som personliga assistenter inom skola och barnomsorg, vilket skulle ha stor betydelse i vår lilla kommun. Dagens system får i många fall konsekvensen att de kommuner som aktivt arbetar för att öka sysselsättningen, och lyckas, som aktivt arbetar för att skapa ett attraktivt boende i kommunen och på så sätt få ökad skattekraft, straffas med ekonomiska indragningar från staten. Fru talman! Jag sitter fortfarande, som många andra i riksdagen, i kommunfullmäktige - i detta fall Sölvesborg. Jag skulle vilja ställa ett par frågor till statsrådet Lars-Erik Lövdén och samtidigt be om ett par råd att ta med hem till min hemkommun. Jag anser, i likhet med Lennart Hedquist, att nuvarande system faktiskt är tillväxtfientligt. Det lönar sig inte riktigt för en kommun att vara duktig. Mina två frågor till Lars-Erik Lövdén är: Anser Lars-Erik Lövdén att vi i Sölvesborgs kommun ska fortsätta med att försöka öka antalet arbetstillfällen i vår kommun? Anser Lars-Erik Lövdén att vi ska fortsätta att aktivt jobba för att få fram ytterligare attraktiva bostadsområden i kommunen, för att öka inflyttningen och för att våra invånare ska välja att fortsätta att bo i vår kommun? Nuvarande system uppmanar verkligen inte till detta. När man eventuellt lyckas med de här åtgärderna straffas man med indragna pengar.

Fru talman! Lennart Hedquist har i sin interpellation om det inomkommunala utjämningssystemet bl.a. tagit upp hur systemet i realiteten slår mot många av våra kommuner och framför allt många av våra små kommuner, som under ett antal år slitit med att försöka få budgeten att gå ihop, trots att befolkningsunderlaget minskat och att man långtifrån uppnått full sysselsättning. Det är en ekvation som inte är helt lätt att få att gå ihop. Själv kommer jag från Gävleborgs län, ett av de s.k. skogslänen, där flera av kommunerna borde få och inte ge i systemet, men där det blivit tvärtom. I Sandviken, där jag bor, har skattekraftsökningen varit så pass stor som 2,2 %, eller 540 kr per person. På grund av befolkningsminskningen och att vårt företag Sandvik går bra i högkonjunkturen har alltså vår skattekraft ökat. Trots att arbetslösheten under samma tid ökat något förlorar alltså Sandviken drygt 20 miljoner i utjämningskarusellen, vilket bl.a. kommer att innebära att kommunen tvingas säga upp personal. Detta ger inga incitament för en fortsatt satsning på att förhindra utflyttning och skapa bättre balans i en kommunal ekonomi. Ju större minskningen av invånarantalet är, desto större blir dessutom bördan på resterande skattebetalare. En annan kommun med liknande mönster som Sandviken är Trollhättan, som förlorar ungefär lika mycket som Sandviken. Andra kommuner i mitt hemlän som också är förlorare i utjämningssystemet och får ge i stället för att få är Nordanstig och Ockelbo. Nordanstig förlorar nästan 4 miljoner, eller 340 kr per person, och Ockelbo 395 kr per person. Nordanstig är en liten kommun, som verkligen behöver alla sina skattemedel, för att få en liten ort med stor utflyttning och traditionellt jord och skogsbruk att hålla näsan över vattenytan. Vad har statsrådet Lövdén tänkt göra för att redan nu dämpa effekterna av systemet? Jag vet att statsrådet för inte så länge sedan besökte länet, så statsrådet är säkert väl informerad om de problem som finns. Statsrådet har också sagt att det inte går att få rättvisa i alla kommuner. Det må så vara att man inte kan uppnå millimeterrättvisa, men är det lämpligt att införa ett system som innebär att man gör tvärtemot Robin Hood och tar från de fattiga? Anser inte statsrådet att kommunerna hellre bör få utnyttja sin egen skattekraft och att det skapar fighteranda, i stället för tvärtom, en uppgivenhet hos alla dem som försöker råda bot på de ekonomiska problem som vi har i våra kommuner? Det är definitivt inget incitament för att öka tillväxten - något som vi behöver i synnerhet i många av våra glesbygdskommuner.
Fru talman! Vi har haft den här debatten vid upprepade tillfällen, och jag tar den gärna en gång till. Jag ska göra ett försök att bemöta interpellanten och övriga frågeställare. Jag börjar med grundlagsenligheten. Här har Lagrådet vid två tillfällen slagit fast att utjämningssystemet är förenligt med grundlagsbestämmelserna. Lennart Hedquist påstår att det är bara socialdemokratiska sympatisörer, eller hur han uttryckte sig. Det är möjligt att majoriteten i finansutskottet är socialdemokrater, men Lagrådet kan man knappast beskylla för att bara vara socialdemokratiska sympatisörer. Vid två tillfällen har Lagrådet slagit fast grundlagsenligheten i det utjämningssystem som vi har. Till det kommer att både Högsta domstolen och Regeringsrätten har avvisat de klagomål som har kommit från ett antal kommuner om utjämningssystemets förenlighet med grundlagsbestämmelserna. Jag anser att det står utom allt tvivel att det utjämningssystem som riksdagen så sent som för ett år sedan antog är förenligt med den svenska grundlagen. Det är därför jag inte ser något motiv för att göra ett förtydligande i grundlagsbestämmelserna eller ändra systemet av den anledningen. Så till huvudfrågan för debatten, om det finns incitament för tillväxt i det nuvarande systemet. Jag vill hävda att det alltid finns incitament för tillväxt. Jag tycker att Jeppe Johnsson som fullmäktigeledamot i Sölvesborg själv ska svara på sina frågeställningar. Jag tror att han svarar ja på bägge de frågor som han ställde till mig. Kommunalpolitiker vill se en utveckling av sin kommun och driver naturligtvis på för att få fler företag till orten, för att minska arbetslösheten och för att minska de sociala kostnaderna i kommunen. Oavsett vilket politiskt parti man tillhör besjälas man som kommunalpolitiker av den ambitionen. Jag tror inte att jag har mött en enda kommunalpolitiker i det här landet som har haft en annan ambition, nämligen att slå sig till ro och se en stagnation i den egna kommunen. Det är inte det som är det huvudsakliga problemet i dag, utan det är ju att vi har en utomordentligt ojämnt fördelad tillväxt i Sverige. Det växer så det knakar i vissa delar av landet, medan andra delar fortfarande sitter fast i tumskruven, med svårigheter att hävda sig. De svårigheterna hänger ju samman med att jobben etableras i starka tillväxtcentrum knutna till högskoleorterna och kring storstäderna. Det är en särskild problematik, som måste lösas med särskilda insatser. Tillväxten är ojämnt fördelad, och det växer starkt i vissa delar av landet. Då måste vi på ett rättvist sätt fördela den tillväxten över landet, så att alla kommuner och landsting kommer i åtnjutande av det växande skatteunderlaget. Det är solidaritet, och det är det utjämningssystemet handlar om. Även om den här debatten visar något annat - det är moderata företrädare som sitter här - upplever jag när jag reser i landet en utbredd acceptans för utjämningssystemet, med dess fel och brister. För grunderna för utjämningssystemet finns det en utbredd acceptans. Det är inte för inte som Svenska Kommunförbundet i sitt remissvar enigt tillstyrkte utredningens förslag. Det handlar om att tillväxten är ojämnt fördelad och att det växer så det knakar i vissa delar av landet. Men det är hela landets ansträngningar som skapar den tillväxten, och då måste också hela landet, alla kommuner och landsting, få del av tillväxten.
Fru talman! Jag tror att jag måste berätta för Lars Erik Lövdén hur utjämningssystemet de facto fungerar, när han talar om att det växer så det knakar i högskoleorter och i vissa kommuner i landet. Ja, det växer så det knakar befolkningsmässigt. Om man tar Uppsala och Lund som exempel, och även Umeå, blir det fler invånare där. Det blir positivt för de berörda kommunerna. Men skattekraften per invånare växer inte. Däremot växer skattekraften per invånare i Malå, Dorotea, Sandviken, Trollhättan och Valdemarsvik. Jag kan räkna upp en mängd andra kommuner också. Vad händer med den tillväxten i kommuner med minskande befolkning? Jo, den konfiskeras av utjämningssystemet. Det leder till att vi i dag har ett inomkommunalt utjämningssystem som är oerhört grymt mot många olika kommuner i olika delar av landet. Jag tror att den här effekten är helt förbisedd. Den är en del av det perversa inomkommunala utjämningssystemet. När jag själv var kommunstyrelseordförande i Uppsala var det väldigt viktigt att följa den egna skattekraften. Man visste att om man tittade på den visste man också vilka skatteinkomster man hade att räkna med det kommande året. Så kan inte en kommunstyrelseordförande agera i dag. Vad som är betydelsefullt är skattekraften i hela landet och hur den slår. Därför är det ointressant för kommunstyrelseordföranden i Malå hur den egna skattekraften har utvecklats. Det systemet är på lång sikt felaktigt och ger felaktiga incitament. Sedan kan Lars-Erik Lövdén säga att incitamentet är att den egna kommunen ska utvecklas på ett bra sätt. Så ser de flesta kommunalt förtroendevalda naturligtvis också saken. Men det blir en orimlighet om den tillväxt som man lyckats åstadkomma i en kommun beskattas till närmare 100 %. Jag tror att det inte skiljer sig så mycket från hur man kan se på en individ. Vi betraktar en marginalskatt för en individ som skadlig redan när den kryper över 50 %. Det är klart att en marginalskatt när det gäller tillväxt i en kommun på 95-98 % inte är en rimlig signal till de förtroendevalda. Lars-Erik Lövdén märker själv de kommunalmän som stiger in i Rosenbad och säger att de inte klarar av bostadsbyggandet, eller kommunstyrelseordföranden i Oxelösund som vill ha ett tak för hur utjämningssystemet ska kunna slå. Den socialdemokratiska kommunstyrelseordföranden Sören Andersson i Håbo har upprepade gånger varit i Rosenbad och försökt undervisa regeringen i hur utjämningssystemet slår för en enskild i det fallet befolkningsmässigt växande kommun. Jag tror att det är dags för regeringen att ta sig en ordentlig funderare på utjämningsystemets långsiktiga effekter innan det är för sent. Har man ett system som kväver tillväxt kan man inte räkna med att få tillväxt.
Fru talman! Det finns incitament, statsrådet. Jag skulle tro att de allra flesta, om inte alla, kommunalråd runtom i vårt land både i kommuner som har en stor tillväxt och i kommuner som har en lite mindre tillväxt jobbar för en ökad tillväxt, för det är någonting som alla vill ha. Men när det slår så snett som det gör i många kommuner, som vi här har vittnat om - det är faktiskt rena siffror som vi har tagit fram som det finns bevis för - är det inte omöjligt att människorna i dessa kommuner någon gång tröttnar. Man har ju stora problem i dessa kommuner, och man har också haft det tidigare. Statsrådet sade också att man måste fördela på ett rättvist sätt. Men är det rättvist att Nordanstig, som precis har näsan över vattnet, ska vara med och betala till andra kommuner? De klarar sig inte själv i dag. De har jätteproblem i den kommunen. Är det då rättvist att man ska ta ifrån dem, för att de i nästa steg ska behöva hamna hos kommunakuten för att få hjälp? Så illa är det. Statsrådet sade att Kommunförbundet tillstyrkte det hela. Men kommunalrådet i min hemkommun uttryckte när detta system skulle införas att han inte ens trodde att regeringen skulle sätta i gång detta system därför att det inte skulle vara bra. Jag undrar om inte statsrådet måste ta sig en funderare och se till att regeringen gör något åt detta system, och det redan nu.
Fru talman! Statsrådet talade mycket om den ojämnt fördelade tillväxten, som skulle motivera att en tillväxtökning i en kommun ska konfiskeras och fördelas. Jag kan möjligen följa resonemanget något i några fall - åtminstone kan jag begripa vad statsrådet menar när det gäller vissa starka tillväxtområden. Men nu tog jag som ett exempel bland många kommunen Högsby, som har ett utomordentligt svårt läge i alla avseenden, som har många strukturella problem att brottas med och som har en stor befolkningsminskning år från år - en befolkningsminskning som i ett visst konjunkturläge kan ge ökad skattekraft, fast sannolikt tillfälligt. Det är tydligen så att den kommunen ska förlora den ökning den har fått av tillväxten - vi kan säga att ökningen konfiskeras, om vi tillåter oss att använda detta starka uttryck som har en viss täckning i verkligheten - för att pengarna rättvist ska fördelas till någon annan kommun. Är det verkligen ett fungerande moraliskt och principiellt hållbart inomkommunalt skatteutjämningssystem? Jag lägger märke till att statsrådet i svaret på Lennart Hedquists interpellation rent ut talar om att det inte finns några planer på att i dagsläget ersätta det nuvarande utjämningssystemet med ett nytt. Möjligen, framgår det lite längre ned i det skriftliga svaret, kan man vidareutveckla utjämningssystemet. Det finns en antydan om att s.k. pomperipossaeffekter - ett ord som dock inte nämns direkt - kan vara ett problem. Då syftar man på mycket välmående kommuner som får en stark tillväxtökning. Men det verkar som om statsrådet inte har lagt märke till att det är kommuner med mycket stora problem som drabbas av det sätt som detta inomkommunala skatteutjämningssystem är konstruerat på.
Fru talman! Jag håller naturligtvis med Lars-Erik Lövdén om att det stora flertalet kommunalmän vill utveckla sin kommun och arbetar för sin kommuns bästa. Men om man lyckas åstadkomma tillväxt i kommunerna är det i många fall förenat med kostnader för kommunen, t.ex. för bostadsbyggande. Då vill jag upprepa frågan: Är det rimligt och riktigt att goda och lyckade insatser i en kommun ska belönas med konfiskation?
Fru talman! Jag reagerar väldigt starkt när Jeppe Johnsson säger konfiskation. Det handlar inte om det. Det handlar om att tillväxten i skatteunderlaget ska vara jämnt fördelad över landet och att alla kommuner ska vara garanterade - nu när vi också undanröjer den negativa marginaleffekten - minst den genomsnittliga skatteunderlagstillväxten i landet. Jag tycker att det är ett ganska rättvist system. En kommun som har stora utflyttningsproblem, vikande befolkningsunderlag och en svag skattekraft, varifrån ungdomar flyttar till tillväxtcentrum, har varit med och bekostat utbildningen för de grupper som flyttar in till tillväxtområdena och genererar tillväxt för skatteunderlaget där. Jag tycker att det är rättvist att alla landets kommuner och landsting får vara med om att dela den inkomst som genereras via den ökade tillväxten av skatteunderlaget. Nu när vi undanröjer den negativa marginaleffekten får alla garanterat minst den genomsnittliga skatteunderlagstillväxten i landet. Det går att ta ett exempel från Stockholm. Ni har tagit exempel från andra håll. Vi tar ett slående exempel från Stockholm. Om vi inte hade haft utjämningssystemet hade man behövt ha en kommunalskatt i Botkyrka kommun på 40 kr för att kunna bedriva samma service som det hade kostat 20 kr i kommunalskatt i Danderyds kommun att bedriva. Det är effekterna av utjämningssystemet. Jag tror inte att någon här tycker att det vore rimligt att inte ha ett utjämningssystem som tar hänsyn till faktorer som stora skillnader i skattekraft mellan kommunerna. Sedan tycker jag också att det är lite slående att det är moderater som står i talarstolen och argumenterar om utjämningssystemet. Jag tycker att ni ska gå hem till era kommuner och berätta om innehållet i den moderata vårmotionen, där ni lägger er på 15 miljarder mindre i generella statsbidrag än vad regeringen gör i sin vårproposition. Gå hem och tala om det för era kommuninvånare och landstingsinvånare. Gå hem, Jeppe Johnsson, och säg att ert nej till vårdmiljarderna innebär 104 miljoner kronor mindre till Blekinge läns landsting, men att ni står för det. Gå hem och tala om det, Jeppe Johnsson.
Fru talman! Det är kanske i stället anledning att säga till statsrådet Lövdén att han ska gå hem och läsa på det moderata förslaget, eftersom det är någonting helt annorlunda än det som han nu talar om och för till protokollet. Men låt oss återgå till just utjämningssystemet och dess effekter, enligt det moderata förslaget! Vi har inte sagt att man skulle ha en sämre utveckling i någon kommun än det som är den genomsnittliga skattekraftstillväxten. Den kan man garantera alla kommuner. Om alla kommuner som får en ökning av skattekraften får behålla den blir det däremot en kostnad som motsvarar ungefär 70 kr per invånare i det generella statsbidragssystemet. Det är ingen tvekan om att det är värt det för att man ska kunna ge det incitamentet till Malå, Sorsele, Dorotea, Gnosjö, Sölvesborg eller de kommuner som nu har haft en ökande skattekraft. Det är symtomatiskt att Lars-Erik Lövdén säger att det finns kommuner i landet som har varit med och finansierat utbildning och som sedan får se sina ungdomar flytta till någon annan ort. Man kan ta Högsby eller Malå, som säkert är i precis den situationen, som exempel. De tappar folk, men samtidigt får de en ökande skattekraft, kanske på grund av att den kvarvarande befolkningen tjänar bra. Det kanske flyttar in något företag som har tvåskift, och förvärvsfrekvensen ökar. Den skattekraftstillväxten tar utjämningssystemet hand om. Vi har ju visat med vår undersökning att det är vanliga svenska kommuner, ofta med minskande befolkning, som har fått en ökande skattekraft, och det är den skattekraften som det här utjämningssystemet konfiskerar. Detta är orättfärdigt.
Fru talman! Vi ska kanske inte tvista om de där försvarspengarna. Men jag konstaterade att när ni hade er presskonferens sade en av era riksdagsledamöter, Leif Carlson, att man inte ska stoppa in bra pengar i en dålig maskin. Det var motivet till att man avslog förslaget om att de där försvarspengarna skulle gå till vård och omsorg. Det handlar ändå om att Jeppe Johnsson måste gå hem och förklara för sina väljare i Blekinge varför det ska vara 104 miljoner kronor mindre under den här perioden till Blekinge läns landsting. Det går möjligen för Jeppe Johnsson att säga att man ska klara av det här via effektiviseringar och privatiseringar, men det är inte säkert att det biter på väljarkåren i Blekinge. Vi kan leda in debatten om utjämningssystemet i ganska vida termer. Det är klart att det finns brister i ett eller annat avseende i utjämningssystemet. Vi håller ju också på att gå igenom de olika faktorerna i utjämningssystemet. Men det finns ett förbisett faktum. Utjämningssystemet diskuteras oftast inte som en helhet. Utjämningssystemet är inte bara inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen, utan det är faktiskt också de generella statsbidragen. Det är ett paket där det här hör ihop. När vi en gång gick över från specialdestinerade statsbidrag var det ju nödvändigt att införa ett utjämningssystem parallellt. Generella statsbidrag, inkomstutjämning och kostnadsutjämning hänger alltså ihop. Om man ser det på det sättet kan det också medges att de kommuner som har en väldigt stark befolkningsutflyttning får problem till följd av att generella statsbidrag trappas av ganska hastigt. Intäkterna minskar till den enskilda kommunen när befolkningsunderlaget minskar. Det blir ganska svåra omställningsproblem för en del av de kommunerna.

Fru talman! Anders Ygeman har tagit upp vissa frågor om blockuthyrning av hyreslägenheter. Hyreslagen utgår från att ett hyresavtal normalt omfattar en lägenhet. Det förekommer dock att en hyresgäst hyr ett eller flera bostadshus eller flera bostadslägenheter i olika hus för att sedan hyra ut lägenheterna i andra hand. Detta kallas blockuthyrning. Förstahandshyresgästen är många gånger ett företag som hyr ut till sina anställda. Det rör sig alltså oftast om ett kommersiellt mellanhavande mellan fastighetsägaren och förstahandshyresgästen. Om ett hyresavtal omfattar minst tre bostadslägenheter som förstahandshyresgästen ska hyra ut i andra hand tillåter hyreslagen hyresvärden och förstahandshyresgästen att avtala om förbehåll som strider mot hyreslagens regler. Förbehållen får dock inte strida mot de regler som gäller för lokaler med undantag för hyressättning och besittningsskydd vid förlängning av hyresavtal. Förbehåll ska normalt godkännas av hyresnämnden. Hyresnämndens prövning ska främst avse om det föreligger ett seriöst behov av blockuthyrning. Seriöst behov kan enligt lagens förarbeten vara exempelvis att man ska tillgodose en läroanstalts behov av studentbostäder eller en arbetsgivares behov av personalbostäder. När det gäller villkoren mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästerna gäller flertalet av hyreslagens tvingande regler. Här gäller t.ex., i fråga om hyressättning, det s.k. bruksvärdessystemet. Andrahandshyresgästens ställning är ändå i viss mån osäker, eftersom han eller hon inte har något direkt besittningsskydd gentemot fastighetsägaren. En överenskommelse mellan fastighetsägaren och förstahandshyresgästen om hyresförhållandets upphörande medför därför att andrahandshyresgästen blir av med sin lägenhet. Än mera betydelsefullt är förmodligen att som hyreslagens regler i dag är utformade saknar andrahandshyresgästerna helt besittningsskydd i förhållande till sin hyresvärd, dvs. förstahandshyresgästen, om hyresförhållandet upphör innan det varat längre än två år i följd. Anders Ygeman har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att hävda hyreslagen och hyressättning enligt bruksvärdessystemet vid uthyrning för tillfälligt boende. När det gäller hyressättningen i relationen mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen är reglerna i och för sig väl avpassade. Som jag tidigare nämnt gäller bruksvärdessystemet fullt ut i relationen mellan dem. De boende kan alltså i princip begära att hyresnämnden prövar om hyran är skälig. Jag är medveten om att en sådan prövning sällan begärs. En anledning till detta kan vara andrahandshyresgästernas bristfälliga besittningsskydd. I den delen förefaller därför en lagändring motiverad. Besittningsskyddet för blockhyresgäster vid blockuthyrning är emellertid redan uppmärksammat av 1997 års hyreslagstiftningsutredning. Utredningen har i uppdrag att pröva om det är lämpligt att en hyresgäst som hyr en bostadslägenhet i andra hand genom blockuthyrning i förhållande till sin hyresvärd omfattas av reglerna om besittningsskydd i samma omfattning som en hyresgäst som hyr direkt av fastighetsägaren. Utredningen ska i denna del redovisa sitt uppdrag den 31 augusti i år. Den svaghet som kan finnas i systemet, nämligen ett bristfälligt besittningsskydd för andrahandshyresgästen, är alltså redan föremål för överväganden. Jag ser därför i dagsläget inte anledning att vidta några ytterligare åtgärder för att hävda hyreslagen och hyressättning enligt bruksvärdessystemet. Anders Ygeman har vidare frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder för att stävja missbruk av reglerna om blockuthyrning. Vad jag har förstått förekommer blockuthyrning i dagsläget i ett begränsat antal fall. Som Anders Ygeman påtalat finns exempel på att uthyrning sker i flera led, dvs. att förstahandshyresgästen hyr ut till ett företag som i sin tur hyr ut till anställda. Även i dessa fall erbjuder dock regelverket ett skydd både genom hyresnämndens prövning och bruksvärdessystemets tillämplighet. Jag är i dagsläget inte beredd att ta initiativ till några åtgärder utöver dem som Hyreslagstiftningsutredningens förslag kan ge upphov till. Anders Ygeman har slutligen tagit upp frågan om hyresnämnderna bör åläggas att i ärenden om blockuthyrning inhämta yttrande från kommunen och hyresgästorganisationerna för att få en mer allsidig bild av behovet av blockuthyrning. Hyresnämndens prövning tar i dag i första hand sikte på relationen mellan hyresvärden och förstahandshyresgästen. Nämnden tittar över huvud taget inte på vilka villkor som ska gälla i nästa led. Jag är mot den bakgrunden inte övertygad om att yttranden från kommuner eller hyresgästorganisationer skulle tillföra så mycket. Det finns visserligen anledning att vara uppmärksam på utvecklingen av praxis i fråga om blockuthyrning. Jag ser dock i dagsläget inte skäl att vidta några ytterligare åtgärder. Sammanfattningsvis är alltså min förhoppning att 1997 års hyreslagstiftningsutrednings förslag kommer att innehålla tillfredsställande förslag till förbättringar av andrahandshyresgästernas situation vid blockuthyrning. Jag är i dagsläget inte beredd att ta några ytterligare initiativ på området. Jag avser emellertid att noga följa utvecklingen.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret. Juridik i all ära. Jag kanske kan få återkomma till detaljerna i juridiken. Risken när man låser in sig i juridiken är att fokus flyttas bort från problemet och snarare kommer på problemen med att lösa problemet, om jag får säga så. Vad är då det verkliga problemet? Jo, det verkliga problemet är för det första bostadsbristen i Stockholm. För det andra handlar det statsrådet kallar för blockuthyrning i begränsad omfattning om ett femtiotal tillstånd från hyresnämnden i Stockholm och tusentals lägenheter i Stockholm. Problemet är naturligtvis att det är lägenheter som har flyttats från den kommunala bostadsförmedlingen, från vanliga hyresgästers möjlighet att efterfråga dem, till blockuthyrning till företag. I många fall har man en hyra på 10 000-12 000 kr i månaden, dvs. helt andra hyresnivåer än de som gäller i det vanliga beståndet. I och med att lägenheterna förmedlas på marknadsmässiga grunder och i hotellform betyder det att den vanlige stockholmaren är helt utestängd. I en situation av akut bostadsbrist med 30 000-40 000 människor i bostadskö försvinner alltså tusentals lägenheter. Det är problemet. När jag har uppmärksammat det här problemet har jag fått två svar i min hand. Det ena svaret är från statsrådet Lövdén, som säger att om det finns ett problem så är det praxis och tillämpning som ska lösa det. I min andra hand har jag ett svar från hyresnämndens chef, Håkan Julius, som säger att det här i och för sig är ett problem, men ska man lösa det måste man ändra lagstiftningen. Då måste man fråga sig vem som har rätt och hur man ska komma till rätta med huvudproblemet, nämligen att ett antal tusen lägenheter förs bort från allmänheten i Stockholm och från möjligheten för vanliga människor att efterfråga dem och hyrs ut till företag till fantasibelopp. Det leder fram till den självklara frågan till statsrådet: Ser statsrådet problemet? Uppfattar han detta att tusentals lägenheter försvinner från bostadsförmedlingen och från hyresgästerna i Stockholm som ett problem? Det är första frågan. Och den andra frågan: Om det är ett problem, vad kan man i så fall göra för att åtgärda det?

Fru talman! Den här debatten är ett bristsymtom, och då menar jag inte med avseende på åhörare i första hand utan med avseende på bostadsmarknaden i Stockholm. Det är nämligen svårt att föreställa sig att marknaden för s.k. blockuthyrning på en balanserad bostadsmarknad skulle vara särskilt stor. Blockuthyrning med följande andrahandsuthyrning kommer alltid att dra högre kostnader än vanlig förhyrning. I en akut bristsituation kan det krävas tillfälliga ingrepp. Jag förstår att man i dag i Stockholms stadshus är irriterad över att lägenheter undandras den reguljära bostadsmarknaden genom blockförhyrning och att man nu genom kontroll av plan och bygglovsbeslut ser över om blockuthyrningarna följer beslutade planer och givna bygglov. Men glöm inte bort bakgrunden till dagens bostadssituation i Stockholm. Vi diskuterade den så sent som för en vecka sedan och kunde konstatera att planering och byggande av bostäder nu tagit fart sedan den borgerliga majoriteten tagit över ledningen av staden. Jag blev t.o.m. kritiserad av interpellanten för att jag var för tydlig i mina belägg för hur förhållandena hade förändrats. Det ska inte förnekas att bristsituationer stundom kan vara behagliga för en del socialister, de må sedan kalla sig socialdemokrater, vänsterpartister eller kommunister, vilket ju på senare tid tycks ha blivit alltmer populärt. Bristsituationen på bostadsmarknaden ger exempelvis Anders Ygeman möjlighet att aktualisera ökade statliga kommunala styrmedel på bostadsmarknaden. Han mullrade i förra veckans debatt lite förstulet om en ny bostadsanvisningslag. I dag frågar han direkt om inte statsrådet är beredd att vidta förändringar som ytterligare gör myndigheternas styrning av boendet strängare. Bristsituationen ger socialister utrymme att förverkliga drömmar om mer planhushållning. Så var det med den hyresreglering som krigsårens brister nödvändiggjorde. I dag, 50 år senare, har vi fortfarande hyresregleringen kvar trots en period av det snabbast ökande välstånd västerlandet någonsin upplevt. De kommunala bostadsföretagen gavs en särställning, och lägenhetsutformningen styrdes hårt av politiker under 60 och 70-talen med motiveringen att man skulle tillgodose bostadsefterfrågan. De kommunala bostadsföretagen har i dag med några undantag investerat i bostäder som på många håll håller på att knäcka respektive kommuner. Trots detta kämpar socialdemokraterna och deras stödpartier hårt för att kunna behålla de kommunala bostadsföretagen kommunala. Kommunala bostadsföretag innebär stor politikermakt över invånarnas boende. Hyressättningssystemet och de kommunala bostadsbolagen utgör tillsammans faktiskt en fara för bostadsförsörjningen. Jag behöver knappast ens påminna om S:t Eriksområdet och effekterna av hyressättningen där. Det är sådant som bidrar till bostadsbristen och därmed också till att tanken på blockuthyrningar blir aktuell, vare sig det handlar om uthyrning som av hyresnämnden kommer att betraktas som seriös eller inte. Det som krävs, förutom goda detaljplaner, är åtgärder som underlättar byggande av nya lägenheter som kan tillgodose efterfrågan. Det krävs skattelättnader av flera slag. 60 % av kostnaderna för en ny bostad utgörs av skatter, hävdar de som gör kalkylerna. Det krävs en hyressättning som gör att den som bygger hyreshus inte riskerar förlust för att han just bygger hyreshus. Sådana åtgärder ger fler bostäder och gör företeelser som blockuthyrning onödiga. De är därmed mycket bättre än de som Anders Ygeman föreslår men som statsrådet dessbättre avvisar.
Fru talman! Jag har i mitt svar till interpellanten försökt hålla mig till de frågeställningar som interpellanten har ställt till mig i sin skriftliga interpellation. Jag skulle i och för sig vilja ta upp den tråd om bostadspolitiken i stort som Anders Ygeman inleder med men som framför allt Carl-Erik Skårman här lägger ut texten om. Men det är kanske att gå lite för långt med hänsyn till att interpellationen just bara handlar om blockuthyrning. Annars skulle vi kunna diskutera hyressättningssystem och marknadshyrornas konsekvens. Vi kunde diskutera det bristande kommunala engagemanget i bostadspolitiken, framför allt i Stockholmsområdet, infrastruktur och mycket annat som har betydelse för bostadsbyggandet. Men jag ska lämna det därhän. Vi har haft den debatten förr i lämpligt sammanhang, och jag är väl medveten om att vi kommer att fortsätta att ha den debatten i andra sammanhang. Till Anders Ygeman vill jag säga att jag har hållit mig till hans frågeställningar, och jag har gett några klara besked på dem. Det ena är hyressättningen. Reglerna är i dag ganska väl anpassade, men de har en komplikation. Det är att hyresgästerna sällan kräver prövning av sin hyra. Det hänger kanske samman med det bristfälliga besittningsskyddet för andrahandshyresgästen. Här har jag aviserat att det finns skäl att överväga en lagändring och att jag förväntar mig förslag från hyreslagsstiftningskommittén den 31 augusti i år. Det är ett direkt svar på den frågeställning som Anders Ygeman också tog upp i sitt inlägg. Det andra är att jag är medveten om att det här kan vara ett problem och att det har ökat i omfattning. Även om jag inte tycker att det än så länge ser ut att vara någon väldig dramatik och omfattning är jag medveten om att det kan bli det. Jag avser att noga följa utvecklingen och naturligtvis också att följa den praxis som hyresnämnden har i sin hantering av ärendena för att se om man verkligen prövar att det är ett seriöst ändamål tillräckligt noga. Det finns, menar jag, skäl att behålla regler om blockuthyrning. Det kan ju exempelvis gälla studentlägenheter. Det kan också gälla äldrebostäder och särskilda vårdinrättningar. Det kan också, menar jag, gälla i vissa fall när företag behöver ha lägenheter för tillfälligt anställda som är i Stockholmsområdet och som ska utföra ett visst arbete. Att helt avskaffa möjligheten till blockuthyrning är ingenting som jag vill förespråka.
Fru talman! Carl-Erik Skårman kör med favorit i repris - han har en benägenhet att oavsett fråga eller debatt hålla samma anförande i kammaren. Man skulle kanske för att förenkla framtida debatter kunna anslå Skårmans anförande utanför kammaren för allmän beskådan. Då spar vi tid för kammarens sammanträden. Det kunde vara ett kreativt förslag. Tillbaka till problemen med blockförhyrning i Problemet med lagstiftningen är att lagstiftaren aldrig förutsåg att den situation som i dag har uppkommit skulle kunna uppkomma och har därför inte riktigt anpassat lagen efter den. Tusentals lägenheter försvinner från den allmänna bostadsmarknaden utan att någon egentligen kan göra något åt saken. Det går inte att av förarbetena utläsa vad som är seriöst eller oseriöst behov. Lars-Erik Lövdén tog upp några exempel från förarbetena, men i förarbetena står det ingenting om lägenhetshotell. Är sådana att betrakta som seriöst skäl? Är det att betrakta som seriöst att hyra en fastighet och hyra ut lägenheterna för 12 000 kr i månaden? Hyresnämnden anser inte att den kan pröva om den typen av hyra är seriöst skäl. Den anser att den bara kan pröva förhållandet mellan uthyraren och den som hyr blocken.

Går det att i lagens mening pröva den seriositeten?

Fru talman! Det kan, som statsrådet säger, finnas många skäl för att ha möjlighet till blockuthyrning. Det finns många motiv för att ha blockuthyrning. Jag vill bara erinra om att i formell mening även Sveriges riksdag enligt min mening i någon mån kommer att betraktas som blockförhyrare av den av riksdagen tillsammans med Postfastigheter ägda fastigheten i kvarteret Kvasten. På samma sätt är riksdagen tillsammans med Systembolaget gemensam ägare till lägenheter i kvarteret Jason. Visst kan det alltså finnas goda skäl för det här. Men problemet med blockuthyrning är naturligtvis att det i en bristsituation blir intressant för mindre vältänkande fastighetsägare att använda blockuthyrning för att gå förbi lagar och regler. Det enda verksamma medlet är därför att man ökar bostadstillgången och vidtar åtgärder som ger god bostadsförsörjning. Det var det som jag tidigare försökte visa. Detta bör man göra i stället för att koncentrera sig på juridiska problem i bristsituationer. Jag vet att det finns krafter som vill utnyttja sådana för en helt annan bostadspolitik än en som skulle ge många lägenheter.
Fru talman! Jag har svarat på de frågor som Anders Ygeman ställer från talarstolen. Jag hoppas att 1997 års hyreslagstiftningskommitté kommer fram till förslag som stärker och förbättrar andrahandshyresgästernas situation. Sedan är frågan - och det är där som jag avser att noga följa utvecklingen - om den prövning som hyresnämnden gör av om det är seriöst ändamål vid blockuthyrning sker på ett tillfredsställande sätt. Jag tänker naturligtvis noga följa den utvecklingen framöver. Det här har i viss mån ökat i omfattning, även om jag fortfarande betraktar det som ett relativt marginellt problem med hänsyn till den omfattande bostadsmarknad som vi ändå har i Stockholm. Men det är naturligtvis så att i en bristsituation sätts fokus på de här frågorna på ett annat sätt. Jag är inte helt övertygad om att man en gång för alla kan klara bostadssituationen i Stockholms innerstad. Det är ju där som det främsta intresset för blockuthyrning finns, om jag har uppfattat saken rätt. Vi kommer kanske aldrig att bygga i fatt efterfrågan i Stockholms innerstad, utan bostadsmarknaden måste ses i ett vidare perspektiv i Stockholmsregionen för att man ska kunna möta den efterfrågan på bostäder som finns.
Fru talman! Begränsat eller inte begränsat: Det är ett par hundra på Kungsholmen, det är ett par hundra i Vasastan, ett par hundra på Södermalm och några få i förorterna. Sammanlagt är det ett par tusen lägenheter. Låt mig säga det på ett lite mer raljant sätt. Skårman talade om behovet av bostadsbyggande. Hittills har dubbelt så många lägenheter försvunnit genom blockuthyrning som de som den borgerliga majoriteten har lyckats bygga. Det är klart att det är ett litet problem. Nettot av borgerligt bostadsbyggande och blockuthyrning är ett minus om 1 000 lägenheter. Då blir det problem för Stockholms bostadsmarknad. Jag är naturligtvis enig med Carl-Erik Skårman om att det behövs åtgärder: investeringsbidrag för studentbostäder, bostadsförsörjningsprogram, ja, kanske t.o.m. en bostadsanvisningslag. Hade vi haft en bostadsanvisningslag hade ju det här problemet inte funnits. Då hade kommunen kunnat ta in lägenheterna till bostadsförmedlingen, och då hade det moderata kommunalrådet Michael Söderlund inte behövt använda plan och bygglagen och annan lagstiftning som inte är avsedd för detta. Han hade kunnat besluta om ett bostadsanvisningsområde och fördela lägenheterna i kön i stället för att fördela dem till dem som betalar mest, då man kommer upp i hyresnivåer på 10 000-12 000 kr i månaden. Jag ser fram emot att statsrådet även fortsättningsvis kommer att följa frågan, och jag hoppas att man i samband med prövningen av 1997 års hyreslagskommittés förslag kan komma fram till förslag till lagändringar som gör det lättare för hyresnämnden i Stockholm att stoppa den oseriösa blockuthyrningen.

Fru talman! I dikten Det omöjliga från 1974 skrev De styrande vet det, men säger: Det är omöjligt. All kärlek bidar sin tid och väntar ut själva omöjligheten under det väldiga trädet. Fru talman! Vi ska nu debattera lagutskottets betänkande LU22, som behandlar ändring i partnerskapslagens anknytningskrav, sammanslagning av uppdraget som vigselförrättare och partnerskapsförrättare samt möjlighet att ingå partnerskap på svenska ambassader. Vänsterpartiets ståndpunkt är klar, ja faktiskt självklar. Vi ser allvarligt på bristerna i lagstiftningen och pekar på möjligheterna. För det är just det som vi i Vänsterpartiet ser, fru talman. Vi ser möjligheterna för en icke-diskriminerande lagstiftning som ger alla människor samma rättigheter oavsett sexuell läggning. Visserligen tar inte utskottet ställning fullt ut, men jag vill påstå att detta betänkande är ett steg i rätt riktning. Låt mig börja med partnerskapslagens anknytningskrav. Jämför vi utskottets ställningstagande med Vänsterpartiets märker vi omgående att åsikterna går isär. Vår uppfattning, fru talman, är att partnerskapslagens anknytningskrav ska slopas helt och hållet. Det skulle innebära att en diskriminerande omständighet i förhållande till äktenskapet försvann och att registrerat partnerskap från rättslig synpunkt kom på mer likställd fot med äktenskapet. I lagstiftning för heterosexuella personer som önskar ingå äktenskap ställs inga anknytningskrav. Det är därför oskäligt att kräva detta av homosexuella personer. Men, fru talman, Vänsterpartiets målsättning går mycket längre än så, och det är ingen omöjlighet. Vi vill att partnerskapslagen ska avskaffas och ersättas med en äktenskapslag som ska gälla lika för alla oavsett sexuell läggning. I stället för den gällande laglydelsen att äktenskap ingås mellan en man och en kvinna vill vi i Vänsterpartiet se en förändring så att laglydelsen blir så här: Äktenskap ingås mellan två personer. Och vi ser möjligheterna. De förändringar vi ska besluta om i dag är att partnerskap ska kunna registreras i Sverige om minst en av parterna har hemvist här sedan minst två år. Om parterna är medborgare i Sverige, Danmark, Island, Nederländerna eller Norge ställs inte något krav på att hemvisten ska ha varat i två år. Då är det tillräckligt att den aktuella parten har hemvist i Sverige. I framtiden ska samma regler även gälla för medborgare i andra stater om staterna inför motsvarande regler som den svenska partnerskapslagen. Fru talman! Anledningen till att vi i Vänsterpartiet valt att samarbeta med regeringen kring denna proposition om partnerskapslagens anknytningskrav trots att vi vill gå mycket längre redan nu återfinns också i utskottets ställningstagande. Det handlar om att regeringen anser att det bör undersökas om det som gäller för att ingå äktenskap i Sverige på sikt kan gälla också för möjligheten att ingå partnerskap här och att regeringen avser att återkomma till riksdagen, vilket vi ser fram emot. Men jag vill ytterligare framhålla vikten av att beredningen av frågan sker skyndsamt. I vårt särskilda yttrande nr 2 tar vi just upp dessa aspekter då vi den här gången valt att inte stödja den tvärpolitiska motionen So225 och Folkpartiets L17 och ge bifall till reservation nr 1. I sak är vi överens med det som sägs i reservationen, men vi väljer nu att stödja propositionen. I det särskilda yttrandet nr 1 återfinner vi kristdemokraternas motsägelsefulla inställning till homosexuella. Å ena sidan, Rolf Åbjörnsson, slår ni kristdemokrater fast alla människors lika värde. Å andra sidan är ni knivskarpt tydliga med att slå fast att alla människor inte ska ha samma rättigheter. Först gör ni klart att äktenskapslagstiftningen har tillkommit utifrån åsikten att förhållandet mellan man och kvinna utgör en naturlig ram för familjen som varande en av samhällets grundstenar. Sedan väljer ni att avstå från att ta ställning i frågan eftersom ni redan vid partnerskapslagens införande reserverade er mot lagförslaget. Ingen kan i alla fall anklaga er kristdemokrater för att ha gått ifrån er homofientliga linje. Med alla respekt, Rolf Åbjörnsson: Det ska bli intressant att höra er verkliga motivering. Nästa viktiga fråga handlar om uppdraget som förrättare av vigslar och partnerskap. Glädjande nog kan en överväldigande majoritet i lagutskottet vara stolt över sitt ställningstagande att ge regeringen till känna att vigselförrättare och partnerskapsförrättare bör slås ihop till ett gemensamt uppdrag. Anledningen är den tvärpolitiska homomotionen So225, Yvonne Ruwaidas motion L405 och Carina Häggs motion Fru talman! Det finns bl.a. två starka argument för denna förändring. Det handlar om att det inte finns tillgång till partnerskapsförrättare i alla kommuner, och det handlar om att man som förordnad förrättare inte ska kunna diskriminera homosexuella par genom att neka att förrätta partnerskap. Från Vänsterpartiets sida ser vi mer än gärna att regeringen snarast återkommer med ett lagförslag om att slå samman uppdragen som förrättare med innebörden att alla ska ges lika rättigheter vad gäller tillgången till förrättare utan att riskera diskriminering på grund av sin sexuella läggning och att den gällande ordningen för att utse någon till förrättare ska vara att denne ska förrätta både partnerskap och vigslar. Vill personen i fråga inte det ska denne heller inte ha möjlighet att bli utsedd. Då ska personen ha möjlighet att slippa bli utsedd till förrättare. Fru talman! Det är ju inte svårt att gissa vilket parti som ensamt har reserverat sig i utskottet i denna fråga. För det är faktiskt så att alla partier i riksdagen har ställt sig bakom utskottets betänkande utom - just det - Kristdemokraterna. Jag hoppas att någon av de kristdemokratiska ledamöter som ska upp i den här debatten senare kan förklara varför och kanske också kan förklara vad det egentligen är som ni menar i er reservation. Fru talman! Slutligen vill jag säga något om att ingå partnerskap på svenska ambassader. Ur principiell synpunkt är det viktigt att svenska utlandsmyndigheter erbjuder alla svenskar samma service oavsett personernas sexuella läggning. Utskottet har konstaterat att partnerskapslagen redan i dag ger regeringen rätt att utfärda bemyndiganden för registrering, och enligt utskottets mening bör den rätten självfallet utnyttjas i de fall där värdlandet lämnar sitt godkännande till verksamheten. Det är vad vi har skrivit i vår reservation nr 3. Regeringen bör alltså mot den nu angivna bakgrunden snarast vidta sådana åtgärder att de personer som uppfyller kraven för registrering enligt svensk lag ges möjligheter att få sitt partnerskap registrerat på ambassader utomlands. Det finns alltså en möjlighet i lagen som den ser ut i dag. Och vi har svårt att förstå varför den möjligheten inte ges till de människor som vill ingå partnerskap. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation 3 under mom. 3. Avslutningsvis: Om vi ändrar lite på orden av Lars Forssell så blir det: De styrande vet det och säger att det är möjligt.

Fru talman! Jag ska inledningsvis yrka bifall till vår reservation 2 under mom. 2. Under mom. 1 tas den utvidgade tillämpningen av partnerskapslagen upp. Med anledning av det har vi skrivit ett särskilt yttrande. Det gläder mig i och för sig att Tasso Stafilidis tycker att det var knivskarpt i sin formulering. Man behöver kanske inte säga så mycket mer om det. Som jag har sagt ett antal gånger tidigare här från talarstolen så är grunden för äktenskapslagstiftningen släktets fortbestånd och ett skydd för barnens uppfostran och välfärd. Det är alltså en institution som typiskt sätt passar bra om det är en kvinna och en man. Svårare än så är inte inställningen. I övrigt anser vi inte att relationer vuxna människor emellan behöver regleras i lag. Vi ser som sagt var denna lagstiftningsprodukt som en teknisk förändring av en lag som i och för sig gäller, och då väljer vi att avstå från att ta ställning till förändringarna i en lag som vi över huvud taget inte vill ha. När det gäller registrerat partnerskap finns det ett tekniskt problem därför att man inte har hittat registreringsförrättare i tillräckligt hög grad, och det är ett bekymmer. Det håller vi med om. Om man har en sådan här lag så får man anstränga sig för att se till att detta fungerar. Men vi ställer oss väldigt tveksamma till tekniken i så fall, om man ser det bara ur denna aspekt. "Vad först gäller motionsyrkandena som går ut på att förordnandena som registreringsförrättare och vigselförrättare skall vara gemensamma erinrar utskottet om att riksdagen vid partnerskapslagens tillkomst uttalat att ingenting hindrar att länsstyrelserna ger en och samma person behörighet att vara såväl vigselförrättare som registreringsförrättare, men att detta inte innebär att en förordnad vigselförrättare skall vara skyldig att ta emot ett förordnande att även förrätta registreringar av partnerskap -." Förra året skrev utskottet följande när det gäller ett likartat yrkande som det som vi har att behandla i dag: "Enligt utskottets mening äger riksdagens uttalanden i samband med partnerskapslagens tillkomst alltjämt giltighet. Utskottet kan således inte ställa sig bakom ett krav på obligatoriska gemensamma förordnanden som registrerings och vigselförrättare." Nu gör riksdagen en ordentligt svängning, och jag tycker dessutom att det är lite otydligt vad riksdagen egentligen kommer att besluta om. I betänkandet står det nämligen följande på s. 6: "Resultatet av enkätundersökningen visar att det alltjämt i vissa kommuner saknas av länsstyrelsen förordnade partnerskapsförrättare. Med anledning härav vill utskottet än en gång understryka vikten av att det finns tillgång till registreringsförrättare över hela landet. En sådan ordning skulle kunna åstadkommas genom att vigselförrättare och partnerskapsförrättare görs till ett gemensamt uppdrag. Det får ankomma på regeringen att verka för detta, och regeringen bör i lämpligt sammanhang återkomma till riksdagen med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts." Rent språkligt så förefaller det som att man resonerar på det viset att om det är ett medel att fylla upp dessa vakanser så skulle man alltså bestämma att det ska vara ett gemensamt uppdrag, om inte så skulle man avstå. Jag vet inte om detta är en s.k. hatt, där man alltså försöker skyla över att det finns interna motsättningar. Det borde ju rimligtvis finnas det, eftersom det inte tidigare har funnits någon majoritet för ett sådant ställningstagande. Vad som är principiellt stötande med ett sådant här beslut, om det skulle leda till att man tvingar fram ett gemensamt agerande, är att man då utestänger stora delar av befolkningen som inte vill ställa upp på detta. Då säger Tasso Stafilidis, fru talman, att det väl är gott och väl och att man då inte behöver besvära dem med sådana här saker. Det är möjligt att man kan resonera på det sättet. Jag tycker samtidigt att det är lite torftigt, om vi nu ska tala om att vi ska leva i ett samhälle som är flerkulturellt och pluralistiskt och ta hänsyn till olika saker. Det är ingen tvekan om att detta inte fungerar för kristna människor. Det är alltså ett beslut som gör att kristenheten i Sverige förvägras att ta ett offentligt uppdrag. Jag vet inte om det i förlängningen dessutom innefattar ett intrång i religionsfriheten. Och det är ju alldeles onödigt, som någon sade. I princip fungerar det ju som det är, med det undantaget att det finns för få förrättningspersoner. Låt oss i så fall lösa det problemet på ett vettigt sätt i stället för att tvinga fram en kränkning, om man vill uttrycka det på det sättet, som nu möjligen de homosexuella känner att de är kränkta. Men jag tror att man också ur de homosexuellas synvinkel skulle ta och lugna ned sig något när man börjar ge sig på att kränka andra folkgrupper för att så att säga synliggöra sig och för att få ett erkännande. Jag tror att vi i alla avseenden skulle behöva ett mer tolerant samhälle, kanske i viss mån byggt på liberala principer. Men nu är ju liberalerna också för att utestänga de kristna från att agera i dessa sammanhang.
Fru talman! Det är mycket intressant att lyssna på Rolf Åbjörnsson. Jag vet inte hur allt som han tar upp stämmer. Rolf Åbjörnsson säger att det är principiellt stötande och att man utestänger stora delar av befolkningen som inte vill ställa upp på detta. Och sedan gör han sig till talesman för alla kristna i detta land och säger att det inte fungerar för kristna människor att tvinga fram en kränkning. Fru talman! Inser Rolf Åbjörnsson att det faktiskt finns väldigt många människor i det här landet som är kristna och som absolut inte har samma uppfattning som han? Men denna fråga handlar inte om religionsfrihet. Det här är alltså den civila delen, den borgerliga vigseln, som vi talar om, och det är den som vi också i lagstiftningen har tagit upp, och det är också i den som vi har en partnerskapslag. Å ena sidan säger Rolf Åbjörnsson: Partnerskapslagen finns ju och därför måste vi väl se till att den efterföljs. Å andra sidan vill han vända på det hela och se det som en kränkning mot de förrättare som inte vill förrätta partnerskap genom att de i sin tur säger att de inte vill förrätta partnerskap på grund av sin personliga övertygelse om att homosexualitet inte är naturligt - precis samma ord som Rolf Åbjörnsson använder i sin reservation om att det naturliga är man och kvinna. Jag vill fråga om Rolf Åbjörnsson verkligen inser att inte alla kristna människor har den uppfattning som Rolf Åbjörnsson här tar ställning för.
Fru talman! Det är kanske inte rätta forumet för en teologisk debatt. Jag hävdar att den genuint kristna uppfattningen är det som jag ger uttryck för.
Fru talman! Tack, då lämnar vi den avdelningen och fortsätter till släktets fortbestånd, för det är ju också ett av de argument som Kristdemokraterna använder här i riksdagen för att på alla sätt och vis faktiskt förneka alla människors lika rättigheter. Som jag sade i mitt huvudanförande, fru talman, säger Kristdemokraterna väldigt tydligt att man vill slå fast alla människors lika värde. Men, Rolf Åbjörnsson, varför vill ni inte även slå fast alla människors lika rättigheter och vad vill ni kristdemokrater när ni säger att ni inte vill ha den här lagen? Vad är det ni egentligen vill?
Fru talman! Som jag sade inledningsvis vill vi ha en äktenskapslagstiftning som bygger på relationen mellan kvinna och man, som alltså säkerställer tillkomsten av barn och skyddar barnens uppväxt och uppfostran. Vi vill inte ha en lagstiftning när det gäller relationer mellan vuxna människor i övrigt. Sådant går att reglera med avtal, testamenten och andra juridiska dokument.

Fru talman! Först yrkar jag bifall till reservation 1 Sedan ska jag försöka göra något som är lite annorlunda. Jag ska nämligen inte gå in på en detaljerad juridisk diskussion utan försöka förklara varför liberalerna kämpar för alla minoriteter och för en normalisering och en avslappnad relation mellan alla minoriteter och majoritetsbefolkningen. Varje lag har olika funktioner. En lag har praktiska omedelbara funktioner. Den påverkar vardagslivet. I detta fall är det meningen att underlätta - ja, jag skulle kunna säga normalisera - vardagen för en minoritet som historiskt under mycket lång tid har tvingats in i en onormalt svår situation. Men en lag har också symboliska funktioner. En lag signalerar om relationer mellan människor, om attityder och om mentalitet, förståelse och tolerans eller intolerans. Om vi avskaffar skillnaderna i lagstiftningen i detta sammanhang - det gäller alltså partnerskapslagen och anknytningskravet - signalerar vi också att de som berörs av den här lagen inte är farliga för resten av samhället, att de är precis som alla vi andra. Vi har andra sådana lagar som haft en oerhörd pedagogisk betydelse i Sverige - lagar där mest den symboliska delen av dem har orsakat en djupgående förändring i människornas beteende. En sådan lag var den lag som förbjöd aga. Denna lags betydelse består inte i att vi omedelbart kriminaliserar varje förälder som råkar ge ett barn en örfil, utan denna lags betydelse består i den signal som den skickar ut i samhället. Denna lag säger: Våld är inte acceptabelt i uppfostran. Våld är inte ett medel för pedagogiken. På samma sätt skulle en förändring i partnerskapslagen minska avståndet mellan minoriteter och majoritet. Att förändra de här attityderna och påverka relationerna mellan minoriteter och majoritet är ett svårt och långvarigt arbete som inte görs i en handvändning. Därför är symboliska gester i lagstiftningen oerhört viktiga. En annan del av den här diskussionen som vi mycket ofta borde ta upp är att en förbättring för en minoritet inte betyder en försämring för majoriteten. Jag är faktiskt så ovanlig liberal att jag har en mycket stor och varm hängivenhet för äktenskapsinstitutionen. Jag tycker inte att äktenskap är något som är gammalmodigt och fullständigt förkastligt, tvärtom! Jag lever själv sedan 30 år tillbaka i en oerhört givande och skapande relation. Jag skulle gärna se att samhället visade respekt och beundran för denna skapande funktion, för det långvariga förhållandet mellan man och kvinna. Det betyder inte att vi måste se på partnerskapet på ett annat sätt. Det betyder heller inte att vi måste sätta de här olika företeelserna i motsättning till varandra. Slutligen vill jag ta ett aktuellt exempel för att visa hur svårt det är att ändra attityder, mentalitet och förutfattade meningar. Det gäller en annan minoritet än de homosexuella. Det råkar vara så att i helgen som var ägde det första miniparlamentsmötet rum för en stor minoritet i Sverige. Den finska delegationen möttes nämligen för första gången i riksdagshuset för att skapa en grund för arbetet med den här minoritetens vardagliga situation i Sverige. Detta är en historisk händelse. Ändå var jag den enda svenska parlamentariker som fanns på plats för att visa respekt för den här minoriteten. Inte heller har de svenska medierna på något sätt markerat att en sådan här händelse ägt rum. Jag tycker att det är bedrövligt och att det visar att det sitter i ryggmärgen på oerhört många människor att se ned på minoriteter - att inte se dem och att inte höra dem - och att inte begripa vad som händer i vardagen för en människa som tillhör en minoritet. Jag hoppas att vi tillsammans kan jobba för att förändra den här situationen. Tack så mycket!

Fru talman! Lagutskottets betänkande LU22 behandlar en ändring i partnerskapslagens anknytningskrav samt spörsmål om registreringsförrättare och registrering av partnerskap utomlands. Regeringens förslag innebär att det blir möjligt att registrera partnerskap i Sverige om en av parterna har hemvist här sedan minst två år, och ändringarna föreslås att träda i kraft den 1 juli 2000. Utskottet tillstyrker propositionen och avstyrker bifall till den med anledning av propositionen väckta motionen. Med anledning av fyra motionsyrkanden från den allmänna motionstiden år 1999 förordar utskottet ett tillkännagivande om att regeringen bör verka för att vigselförrättare och partnerskapsförrättare görs till ett gemensamt uppdrag. Utskottet avstryker bifall till övriga motionsyrkanden. Med anledning av de reservationer som finns är det lämpligt att påpeka att rättsverkningarna för ett registrerat partnerskap i huvudsak motsvarar vad som gäller för äktenskap. Detta innebär att äktenskapets regler för giftorätt, bodelning, ömsesidig försörjningsplikt, inbördes arvsrätt och regler om namn blir tillämpliga även på partnerskapet. Detsamma gäller regler om pensionsvillkor, efterlevandeskydd och olika bidragsformer. Det som skiljer i huvudsak är alla de regler som ger upphov till gemensamt föräldraskap. Fru talman!

Denna väg är kantad av behovet av attitydförändringar och information. Men när de gäller länsstyrelsernas förordnanden till blivande registreringsförrättare kunde denna väg lappas och lagas direkt när ett nytt förordnande tillsätts. Här anser utskottet att man bör verka för att partnerskapsregistrering och vigselförrättning sker i ett gemensamt uppdrag i ännu större grad än vad som hittills har skett. Det är en sådan ordning som bör gälla, och detta ger utskottet regeringen till känna. Det lagförslag som regeringen nu lägger fram för riksdagen innebär att partnerskap ska kunna registreras i Sverige om minst en av parterna har sin hemvist här sedan minst två år. Om en av parterna är medborgare i Sverige, Danmark, Island, Nederländerna eller Norge ställs inget krav på hemvist som ska ha varat i två år. Då är det tillräckligt att partnern har hemvist i I framtiden, menar utskottet, bör även medborgare från andra länder som inför partnerskap med liknande regler som Sverige kunna jämställas med svenska medborgare gällande rätten att registrera sitt partnerskap här.

Därför bör det i någon form finnas något anknytningskrav som skiljer ut dem som typiskt inte har sin framtid i Sverige. Men alla de människor som levt här i Sverige under lång tid, som kanske invandrat eller blivit födda här men som inte har svenskt medborgarskap, ska enligt förslaget också ha möjlighet att registrera sitt partnerskap här. Förutsättningen för detta enligt den nya lagtexten är att en av parterna haft sin hemvist här sedan minst två år. Med det här förslaget är inte frågan slutgiltigt löst, utan regeringen kommer att återkomma när den efter samråd med de övriga nordiska länderna kommit vidare i denna fråga. Man bör undersöka om det som gäller för äktenskapets ingående i Sverige på sikt skulle kunna gälla för att ingå registrerat partnerskap här. Vad gäller regler för anknytningskrav för ingående av äktenskap kan man direkt säga att några särskilda regler som motsvarar partnerskapslagens krav på svenskt medborgarskap eller hemvist finns inte vid ingående av äktenskap i Sverige. Med ovan anförda yrkar jag bifall till lagutskottets hemställan i LU22.
Fru talman! Jag vill instämma i mycket av det som Marina Pettersson har sagt och vill poängtera styrkan i propositionen. Det handlar om det som Marina Pettersson valde att avsluta med. Styrkan i den här propositionen handlar om att regeringen ska bereda frågan vidare för att faktiskt se på möjligheterna att förändra lagstiftningen så att samma regler som gäller för äktenskap även ska gälla för partnerskap. I den fråga där vi i Vänsterpartiet har reserverat oss i reservation 3, som handlar om registrering utomlands, har vi redan i dag i ett lagstiftningsbeslut tagit fasta på att det ska vara möjligt för regeringen att faktiskt förordna ambassader och myndigheter utomlands att förrätta också partnerskap. Men den här möjligheten har inte getts av regeringen. Min fråga till Marina Pettersson är: Varför ska det fortsätta att vara på det sättet? Naturligtvis säger man att det får ankomma på regeringen, men är det inte dags att tala om för regeringen att vi har beslutat kring denna fråga och att vi ger den möjligheten i lagstiftningen? Men ändå används den inte. Vi i Vänsterpartiet vill gå fullt ut och uppmanar regeringen att ge förordnanden till ambassader utomlands så att de kan förrätta partnerskap. Vad anser Marina Pettersson om detta?
Fru talman! När det gäller partnerskapsregistrering på svenska ambassader utomlands har inte utskottet ändrat sin uppfattning sedan 1999. I den framlagda propositionen finns ett fortsatt krav på hemvist här i landet för att få ett partnerskap registrerat utomlands.

Fru talman! När man läser betänkande LU22 slås man av en insikt att det nu inte längre handlar om de homosexuellas rättigheter, utan det handlar om någonting annat. Nu vill utskottsmajoriteten ha ett samhälle där alla ska tycka samma sak. Hade frågan handlat om rättigheter hade man valt en helt annan väg. Då hade man kunnat tillgodose det på annat sätt. Exempelvis hade vi kunnat bestämma att ålägga kommunerna att se till att det finns en registreringsförrättare i varje kommun. Att slå samman vigselförrättarskap och registreringsförrättarskap är djupt olyckligt. Utskottsmajoriteten vill tvinga folk att göra saker som de inte tror på. Det här är så långt ifrån svenska folket som man bara kan komma. Faktum är att vi lever i ett land där vi har olika övertygelser. Det gäller såväl politiskt som trosmässigt. Vi röstar t.ex. efter vår övertygelse, och då måste man ha frihet att agera därefter. Rolf Åbjörnsson tog upp den kristna aspekten, att detta kommer att hindra många kristna att bli borgerliga vigselförrättare. Men det gäller även andra trossamfund som exempelvis muslimer och katoliker. Precis som människor har rätt att leva ett homosexuellt liv har man rätt att leva annorlunda. Vi lever alla efter olika riktmärken, och politikernas uppgift är ju inte att göra våld på dessa. Jag är för att det ska finnas registreringsförrättare i varje kommun. Men det är inte lika självklart att det ska vara samma person som den som är vigselförrättare. Tasso Stafilidis sade att detta var ett steg på vägen. Då vill jag ställa en fråga till moderaterna som inte deltar i debatten: Är det här ett steg på vägen också för er? Är det något som ni döljer genom att ni inte deltar i den här debatten? Hur ser ni på de kyrkliga vigselförrättarna? Är det utskottsmajoritetens mening att även dessa ska bli trampade på tårna? Min fråga till socialdemokraterna och också till moderaterna är: Kommer ni i framtiden att tvinga även kyrkliga vigselförrättare att bli registreringsförrättare? Fru talman! Bland det värsta jag vet är kommunism. Jag avskyr att sitta här i kammaren och höra den ena efter den andra kommunisten uttala sig. Men oavsett vad jag tycker om det som sägs måste jag acceptera det. Vänsterpartiet är invalt i riksdagen på samma sätt som mitt parti. Därför skulle jag stånga mig blodig om någon ens skulle försöka inskränka på vänsterpartisternas möjligheter att få framföra sina åsikter. Vi måste visa respekt för olikheten och se olikheter som någonting positivt. Fru talman! För mig är tro och kärlek viktigt. Det har kommunismen genom tiderna aldrig haft någon respekt för. Faktum är att kommunismen är skyldig till de största illdåden i världshistorien. Otaligt många människor har bragts om livet på grund av sin trosövertygelse i de tidigare kommunistiska länderna. Respekt för olikheter har aldrig varit ett honnörsord för kommunister. Här handlar det om att tvinga in alla människor i samma fålla. Om man inte tror på partnerskap som samlevnadsform, då ska man för att bli vigselförrättare ändå tvingas att bli registreringsförrättare. På samma sätt kan det vara för en registreringsförrättare om man inte tror på äktenskapet. Då ska man alltså tvingas att förrätta äktenskap. Fru talman! Det är helt befängt. Vi lever i ett samhälle sida vid sida, och då måste vi visa ömsesidig respekt. Men den respekten visar inte utskottsmajoriteten. Det är märkligt att framför allt moderater och folkpartister, som brukar framställa sig själva som förespråkare för frihet, har fastnat i den här fällan. Nu vill ni begränsa åsiktsfriheten och på sikt även religionsfriheten i vårt land. Ni ansluter er till ett parti som inte har någon som helst respekt för olika trosuppfattningar. Det handlar inte längre om att tillgodose kravet på partnerskapsförrättare - det kan vi ålägga kommunerna att göra - utan ni vill gå längre än så. Är det intolerans som nu ska prägla vårt samhälle? Jag instämmer i bifallsyrkandet när det gäller reservation nr 2.
Fru talman! Jag håller nästan på att trilla av stolen när jag lyssnar på Amanda Agestav. Det är intressant att Amanda Agestav tar upp kommunismen i den här debatten. Hon säger att det skulle vara kommunistiskt att vi har en partnerskapslagstiftning. Men jag tänker inte kommentera det. Jag förstår inte vad Amanda Agestav pratar om. Jag är inte kommunist. Jag vet inte varifrån hon har fått alla sina anklagelser som hon riktar till hela utskottet. Amanda Agestav sade att de andra partierna hade anslutit sig till ett visst parti, och då förstår jag att hon menar Vänsterpartiet. Detta är faktiskt en tvärpolitisk motion, och det är flera andra partier som har lagt fram dessa förslag. Men jag lämnar det här. Amanda Agestav säger att det är djupt olyckligt att vi i utskottet vill tvinga folk och att vi i utskottet inte vill tillåta olika övertygelser. Fru talman! Amanda Agestav har valt att helt och hållet misstolka och missuppfatta hela betänkandet. Ingenstans i betänkandet talas det om att vi vill tvinga någon människa. Tvärtom, det handlar om att människor inte ska tvingas göra det som de inte vill göra. Det rör sig om ett helt frivilligt uppdrag att bli förordnad som vigsel och partnerskapsförrättare. Det är ingen människa som blir tvingad till det, Amanda Jag blir faktiskt orolig. Varför väljer Kristdemokraterna att lägga skulden på en grupp som de har valt att diskriminera i lagstiftningen, nämligen på de homosexuella? Varför säger Kristdemokraterna och Amanda Agestav att man kränker förrättarna genom att deras uppdrag ska vara att även förrätta partnerskap för människor med annan sexuell läggning än den som Amanda Agestav har? Varför?
Fru talman! Kommunism i det här fallet innebär att man tvingar folk. Och det gör ju utskottet genom att dessa båda uppdrag slås ihop. Man kan inte välja om man vill vara registreringsförrättare eller vigselförrättare. Det är ju det som tvånget består i.
Fru talman! Som Rolf Åbjörnsson mycket tydligare sade förut har vi en lagstiftning som Kristdemokraterna säger att de vill följa. Den lagstiftningen innebär att vi har en partnerskapslagstiftning. Jag undrar varför Amanda Agestav ser det som en kränkning att människor inte ska kränka sådana minoriteter som homosexuella genom att säga: Jag vill inte viga dig på grund av att du är homosexuell. Jag vill inte viga dig för att du inte är lika naturlig som jag, som är heterosexuell. Jag förstår inte Amanda Agestavs argumentering. Hon skyller på en diskriminerad grupp i samhället och försöker vända hela diskussionen till att handla om att det lagförslag som vi nu lägger fram skulle innebära en diskriminering av förrättare av partnerskap och vigslar. Jag tycker att Amanda Agestav i stället bör tala om vad hon anser om partnerskapslagstiftningen och vad hon anser om den kränkning som det innebär att det ska få finnas förrättare som vägrar att viga homosexuella just på grund av en övertygelse om att homosexualitet är någonting demoniskt och onaturligt. Tycker Amanda Agestav det?
Fru talman! Det handlar om respekt för olika åsikter. Det finns människor i vårt land som inte accepterar partnerskap, och det måste vi ha respekt för. Vi kan inte tvinga alla människor att acceptera det. Men partnerskapslagen finns, och det måste vi som politiker respektera. Därför måste vi ge möjlighet för de människor som vill registrera sig att göra det, oavsett i vilken kommun de bor. Men för den skull är inte den optimala lösningen att slå samman vigselförrättare och registreringsförrättare.
Fru talman! Jag vill fråga Amanda Agestav: Vet Amanda Agestav vilka människor det är ute i kommunerna som förrättar borgerlig vigsel och partnerskapsregistrering? Vet Amanda Agestav vilka värderingar dessa människor har? Amanda Agestav säger att detta är diskriminerande. Det utskottet gör genom detta betänkande är att man motverkar diskriminering. Jag har lite svårt att förstå Amanda Agestavs anförande. Det innehåller lite av diskriminering mot vissa grupper.
Fru talman! Det finns borgerliga vigselförrättare som tror på äktenskapet men som inte tror på registrering av partnerskap. De kan inte tänka sig att fortsätta med sitt uppdrag som vigselförrättare om de nu ska tvingas att medverka till registrering av partnerskap. Det måste vi ha respekt för. Självfallet ska det finnas registreringsförrättare i varje kommun, det säger jag ingenting om. Det är en självklarhet när den här lagen finns. Däremot ska man inte tvinga människor som har en annan uppfattning eller utestänga dem från möjligheten att bli borgerlig vigselförrättare.
Fru talman! Att vi nu går vidare beror på att det fattas registreringsförrättare ute i våra kommuner. Det som utskottet beslutade om förra året var inte tillräckligt. Vi går ju vidare nu.
Fru talman! Den väg man borde välja vore att ålägga alla kommuner att se till att det finns tillgång till registreringsförrättare i varje kommun. Det är den väg som utskottsmajoriteten borde ha valt. Dessvärre har man inte gjort det, och det är bara att beklaga.

Fru talman! Man slutar inte att förvånas. Ändå är Amanda Agestav en av oss få här i riksdagen som tillhör den yngre generationen, som är under 30 år. Det är år 2000 och unga människor i dag tycker som Amanda Agestav. Det är fritt fram för Amanda Agestav att tycka vad hon vill, men lagstiftningen hoppas jag att hon väljer att respektera. Det finns förrättare som accepterar äktenskapet och förrättare som inte accepterar äktenskapet, säger Amanda Agestav. Men, fru talman, resonerar Amanda Agestav så också i andra frågor? Det finns poliser som vill skydda misshandlade kvinnor, och det finns poliser som inte vill skydda misshandlade kvinnor. Det finns läkare som vill vårda svarta människor, men det finns också läkare som inte vill vårda svarta människor. Är det Amanda Agestavs och Kristdemokraternas argumentering? Det är nämligen precis vad Amanda Agestav står här i talarstolen och talar om.
Fru talman! Tasso Stafilidis beskyllningar är så befängda att jag inte ens vill bemöta dem.
Fru talman! I så fall kan väl Amanda Agestav vara så vänlig och förklara vad hon menar när hon säger att det finns förrättare som accepterar äktenskap och att det finns de som inte accepterar äktenskap. Amanda Agestav tycker således att det är okej för förrättare att faktiskt diskriminera homosexuella och vägra att viga dem.
Fru talman! Om Tasso Stafilidis hade lyssnat ordentligt på mitt anförande, hade han hört att jag sade att en registreringsförrättare som inte vill förrätta en borgerlig vigsel inte ska tvingas att göra det.
Fru talman! Detsamma gäller ju även för de förrättare som inte vill förrätta äktenskap. Det handlar inte om att vi ska förändra lagstiftningen så att det blir andra grupper som diskrimineras, tvärtom. Det här förslaget är klart som korvspad. Det säger att alla människor ska ges lika rättigheter, och det har kristdemokraterna gjort klart för oss i dag att de inte vill.

Fru talman! Nordiskt samarbete är annorlunda. Det finns en demokratisk tradition, ett folkligt förankrat samarbete och en historia som underlättat samverkan under de 50 år som Nordiska rådet formellt har fungerat. Vi har levt långa tider med krig, men vi har glädjande nog också haft långa perioder av fred. Därför kan man säga att Norden är privilegierad. Sverige är särskilt privilegierat. Jag vill så här inledningsvis yrka bifall till utskottets hemställan, förutom under mom. 11 där jag yrkar bifall till den reservation som Folkpartiets företrädare har deltagit i. Det betänkande vi nu behandlar rör både de nordiska regeringarna genom ministerrådet och parlamentarikernas verksamhet via Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheter under förra året. Därutöver finns ett antal motioner med anledning av skrivelsen och redogörelsen. Intressant är att i de svenska nationella partierna finns ett intresse för nordiskt samarbete, och sammantaget tar ju motionerna upp förslag som skulle fördjupa och stärka, utveckla och rent av förnya nordiskt samarbete. Sett i det ljuset är det en angelägen debatt vi för. Utrikesutskottets vice ordförande uppmanade oss ju att vid höstens möte i Reykjavik sätta fart på den diskussionen. Jag tror att det är en värdefull uppmaning. 1900-talets sista decennium blev både innehållsrikt och dramatiskt. Det kalla kriget fick sitt slut. Sovjetväldet upplöstes. Estlands, Lettlands och Litauens självständighet och Sveriges och Finlands medlemskap i EU har var för sig och sammantaget skapat helt nya förutsättningar för det nordiska samarbetet. Om några år kan också de tre baltiska staterna vara medlemmar i EU, vilket är angeläget för Sverige att medverka till. På det säkerhetspolitiska området äger en fördjupning rum med starka nordiska inslag. Men också här sker en förändring genom Estlands, Lettlands och Sverige och Finland förs nu en debatt om en sådan integration. För liberaler hägrar ett Europa där samtliga stater på båda sidor om Östersjön i en framtid är fullvärdiga och aktiva medlemmar av samtliga europeiska samarbetsforum för att bygga ett starkare och säkrare Europa. Det är kanske Sveriges viktigaste säkerhetspolitiska uppgift i början av ett nytt århundrade. Utgångspunkterna är förstås väldigt olika jämfört med när det för mindre än tio år sedan utvecklades ett samarbete med de tre baltiska staterna som övergick till ett mer normalt vardagssamarbete. Just nu måste de baltiska staterna ägna stora resurser åt sina förhandlingar och förberedelser för ett kommande EU medlemskap. Men det står inte i någon motsättning till deras deltagande i det nordiska samarbetet. Jag tror att det är viktigt att hålla formerna öppna och förutsättningslösa för att i ett nordiskt sammanhang integrera ett starkare samarbete med alla de tre baltiska staterna. En fastare förankring i det nordiska och europeiska samarbetet för Estland, Lettland och Litauen är ett viktigt bidrag till en politisk, ekonomisk och, som jag sade, säkerhetspolitisk stabilitet i det nordliga närområdet. Det finns anledning att nämna att det inte var de nationella staterna som inledde ett formaliserat samarbete då de tre baltstaterna började bryta sig loss ur det kommunistiska sovjetblocket. Jag tror att det inte går att överskatta då de nordiska parlamentarikerna med Karin Söder som nordisk delegationsledare lade de första byggstenarna i det som skulle utvecklas till ett starkt baltiskt-nordiskt samarbete, men också till att bygga upp det baltiska rådets egen verksamhet. Först därefter kom de nordiska nationella ambassaderna på plats. Hela detta förlopp visar på att det som kan uppfattas som folkliga kontakter har en större möjlighet att vara tidigare ute än de institutionaliserade formella diplomatiska instanserna. Det stärker oss i övertygelsen att ett utbyte mellan länders folk och för övrigt också deras politiska ledning sammantaget kan göra det som i andra internationella sammanhang har visat sig vara fruktlöst. Vi kan lära oss av vår egen historia. Man kan erinra om t.ex. hur Danmark hanterade sin gränsjustering mot Tyskland efter första världskriget och hur den svensk-norska unionsupplösningen kunde hanteras vid förra seklets början. Vi har en hel del att lära av vår egen historia. Jag uppskattar självfallet, fru talman, att utrikesutskottet instämmer i att det nordiska samarbetet med de baltiska länderna är av stor betydelse för att stärka deras möjligheter att delta i annat internationellt samarbete. Utskottet slår fast att det är ett viktigt stöd i förberedelserna för deras eget EU-medlemskap och att det ska ses som en möjlighet för de baltiska länderna att delta i det internationella samarbetet. Vidare prioriterar utskottet ett samarbete med nordvästra Ryssland som ingår i vårt närområde, och Nordiska rådets nya informationskontor i S:t Petersburg fungerar som en god bas. Ministerrådet har också föreslagit ryska myndigheter att öppna en informationspunkt i Kaliningrad, något som för övrigt Nordiska rådets mittenpartier har drivit. Reaktionen från Ryssland på denna framställan har ju inte kommit, men jag noterar tacksamt att utrikesutskottet har ställt sig bakom planerna på att etablera nordisk närvaro i Kaliningrad. Nordiska rådets erfarenheter från Baltikum leder till att en insats i den ryska enklaven kan spela en viktig roll när det gäller att stödja ekonomisk och demokratisk utveckling, vilket återigen betyder mycket för säkerheten i hela Östersjöregionen. Fru talman! I det här betänkandet, som har en vänlig och tillmötesgående ton mot oss motionärer, kan man också notera det yrkande som framförts av Folkpartiet i motion U17. Där tar vi också upp att det kan vara viktigt att se över arbetsformerna i den meningen att vi placerar Nordiska rådets möte då vi har ett tidsmässigt gott utrymme. Därför har jag föreslagit att vi borde ha det årliga veckomötet på annan tid än då de nationella parlamenten har som mest att göra. Det innebär i sin tur att Nordiska rådet ofta får en stressad arbetssituation, där det är svårt både att fullfölja de konstruktiva samtal som här påtalades från utskottets presidiemedlem och att få tid för sakbehandling, som är så angeläget. En fråga, fru talman, som jag vill belysa alldeles särskilt är det nordiska umgängets möjligheter att föra den folkliga informationen vidare. Dit hör t.ex. public service-utbudet. Vi hade en stor debatt om detta vid Nordiska rådets möte i november här i Stockholm. Det påtalades från alla håll, inklusive det svenska regeringspartiet, att det är en fråga som behöver lösas. Vi har ju talat om de många hinder som finns. Enligt regeringen själv var det en profilfråga då man hade ordförandeskapet senast att man skulle ta bort onödiga, irrationella och otidsenliga gränshinder för boende, pendlare, arbetsmöjligheter och företagande över och runt gränserna i Norden och verka för ett centralt samarbetstema. Då gäller det att också klara hem att t.ex. kunna se varandras TV-program. Medan vi kan notera att det hände positiva saker i några delar på de hinderområden jag nämnde, är TV-frågan fortfarande olöst. Jag sade just i inledningen till detta avsnitt att regeringen fick sig en påminnelse om att man med både kraft och skyndsamhet borde driva frågan om svenska medborgares möjligheter att ta del av public serviceutbudet i de nordiska TV-sändningarna. Det är intressant att se att i den nyligen presenterade demokratiutredningen tar ordföranden Bengt Göransson, förre kulturministern, upp frågorna. Där framgår att det är ett viktigt uppdrag att alla har tillgång till ett allsidigt och oberoende programutbud av hög kvalitet. Sändningarna ska kunna fås på rimliga ekonomiska villkor i hela landet. Såväl stora som små publikgrupper ska i rimlig utsträckning få sina önskemål tillgodosedda. Många förslag har framförts, t.ex. att det går att lösa problemet med tillgängligheten av övriga nordiska länders public service-kanaler i Sverige. Det har påpekats att den digitala sändningstekniken gör det möjligt att göra verklighet av den nordiska visionen om grannlands-TV. De nordiska TV-bolagen är i färd med att börja påbörja digitala sändningar via satellit. Snart kommer större delen av Norden att täckas av grannländernas TV-sändningar. Redan nu går det att få tillgång till dem genom att köpa en särskild box för att kunna ta emot digitala sändningar från grannländerna, men det kostar flera tusen kronor. Men en sådan lösning strider mot den grundläggande public service-tanken att dessa kanaler ska vara tillgängliga på rimliga ekonomiska villkor. Inte heller är vi tillfreds med att man hänvisar till den av de nordiska public service-bolagen planerade nordiska betal-TV-kanalen - även om den innebär ett steg i rätt riktning.

Kabel och satellitföretagen har hittills inte tagit ansvar för en långsiktig lösning, och regeringen har, enligt vår mening, varit alltför passiv. Digitaltekniken löser inte automatiskt problemen så länge TV-bolagen ser möjligheter till lönsamhet som en isolerad fråga. Fru talman! Jag tycker att utredningens tankar bör aktualiseras, och den svenska regeringen bör engagera sig starkare i frågan. Det har aldrig kommit någon nöjaktig förklaring till varför man inte har tagit till sig utredningens grundintention att ge dessa möjligheter för de nordiska medborgarna - där den svenska publiken ligger särskilt illa till. Det är en fråga som, enligt min mening, brådskar. Jag anser att det är angeläget att man i kanslihuset läser det särskilda yttrandet från de svenska mittenpartierna. De har påpekat att det är angeläget att få en utbyggnad som underlättar nordiskt samarbete. Man ska naturligtvis inte dra växlar på att ha denna fråga olöst och det som då har försummats.

Fru talman! Det betänkande som vi debatterar i dag behandlar dels regeringens skrivelse Nordiskt samarbete 1999, med huvudsaklig inriktning på verksamheten inom ramen för Nordiska ministerrådet, dels Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1999. Med anledning av regeringens skrivelse och berättelsen angående Nordiska rådets verksamhet har ett antal motioner väckts. Samtliga avstyrks eller besvaras av utskottet. Tre profilfrågor har präglat det nordiska regeringssamarbetet under de senaste åren. Det är sysselsättningsfrågorna, utvecklingen av ett ekologiskt hållbart samhälle samt frågorna om inomnordisk rörlighet och avveckling av gränshinder. Ett annat prioriterat område för de nordiska länderna är samarbetet med närområdet, vilket omfattar, som tidigare har nämnts, de tre baltiska länderna, nordvästra Ryssland, Barentsområdet och Arktis. Insatserna genom Nordiska rådet flätas alltmer samman med annat samarbete i regionen - Östersjöstaternas råd, Barentsrådet och Arktiska rådet. Nordiskt samarbete i närområdet lämnar ett värdefullt bidrag till säkerhet, demokrati och gynnsam ekonomisk och social utveckling i vår del av Europa. Samarbetet har utvidgats under det senaste året. Den snabba utvecklingen i närområdet har också aktualiserat frågan om en översyn av det framtida nordiska samarbetet i närområdet. Den nordiska passfriheten är en av hörnstenarna i det nordiska samarbetet. Den har fungerat under 40 år, och den betraktas av oss som en självklarhet och även av medborgarna i de övriga nordiska länderna. För att påskynda avvecklingen av gränskontroller inom EU ingick några av EU:s medlemsländer det s.k. Schengenavtalet. I slutet av år 1998 färdigförhandlades ett avtal som gör det möjligt för Norge och Island, trots att de står utanför EU-samarbetet, att delta i Schengensamarbetet när det har införlivats i Anita Johansson kommer närmare att gå in på Nordiska rådets verksamhet. Jag kommer därför att begränsa mig till att kommentera en del av de motionsyrkanden som föreligger. I motioner från Moderaterna och Folkpartiet liberalerna förespråkas att regeringen ska agera för att ge svenska TV-tittare ökad tillgång till public servicekanaler från andra nordiska länder. Möjligheten att ta del av nordisk TV främjar, som Elver Jonsson också sade, förståelsen för grannländerna, men även kunskaperna i de nordiska språken. Utskottet har inhämtat att de nordiska TV-bolagen är i färd med att starta digitala sändningar via satellit, och i framtiden kommer merparten av Norden att täckas även av grannländernas TV-sändningar. Sveriges television har också inlett digitala satellitsändningar med huvudsakligt syfte att förbättra möjligheten för de nordiska grannländerna och övriga Europa att kunna ta emot dessa. De nordiska public service-företagen har dessutom planer på en gemensam nordisk TV-kanal. I en motion från Kristdemokraterna lyfts bl.a. det nordiska miljöarbetet fram. Motionärerna menar att arbetet är särskilt viktigt framför allt i samarbetet med de baltiska länderna och nordvästra Ryssland. Som motionärerna framhåller är samarbetet på miljöområdet omfattande och viktigt. Miljösamarbetet utgör en av Nordiska rådets fyra samarbetssektorer, och insatserna i nordvästra Ryssland och de baltiska länderna har getts hög prioritet i det nordiska miljösamarbetet. En fråga som också tas upp i motionen från Kristdemokraterna är frågan om ett nordiskt informationsfönster i Stockholm. Det är en fråga som under senare år har återkommit i samband med debatten om det nordiska samarbetet. Det är därför glädjande att Nordiska ministerrådet i mars i år beslutade att anslå medel för ett nordiskt informationsfönster i Stockholm. I en motion från Centerpartiet lyfter motionärerna fram betydelsen av nordiskt samarbete på IT området. Här delar utskottet motionärernas uppfattning att IT-området kan komma att lämpa sig väl för nordiskt samarbete. Inom Nordiska rådet har en särskild policygrupp tillsatts för att utreda vilken potential det nordiska samarbetet kan ha på IT-området. Från utskottets sida menar vi att man bör avvakta policygruppens rapport innan vi från utskottets sida närmare tar ställning till den frågan. Som Göran Lennmarker tidigare har nämnt, hävdas det i en motion från moderaterna att de baltiska länderna bör erbjudas medlemskap i Nordiska rådet samt att även ledamöter i Europaparlamentet ska kunna nomineras till Nordiska rådet. Det senare är en fråga som har återkommit under några år. Både Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet bedriver ett nära samarbete med de baltiska länderna, och arbetet i närområdesutskottet i Nordiska rådet skapar goda förutsättningar för att ytterligare bredda och fördjupa samarbetet. När det gäller medlemskap har vi från utskottets sida konstaterat att det nordiska samarbetet, som också påpekades av Göran Lennmarker, vilar på den språkliga och kulturella gemenskapen mellan de nordiska länderna. Det nordiska samarbetet är dessutom ingen internationell organisation där andra länder kan söka medlemskap. Det är viktigt att påpeka att både Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet bedriver ett mycket nära samarbete med de baltiska länderna. Representanter för den baltiska församlingen deltar bl.a. i Nordiska rådets arbetsgruppsmöten i de frågor som är av ömsesidigt intresse, och baltiska parlamentariker inbjuds som gäster till Nordiska rådets sessioner. Men viktigast av allt när man ska ta ställning till den här frågan är kanske att de baltiska länderna inte uttryckt någon önskan om att få medlemskap i Nordiska rådet. Motionärerna yrkar dessutom, som jag nämnt, att deltagarkretsen vid Nordiska rådets session ska kunna utökas med ledamöter från Europaparlamentet. Det reformarbete som har pågått under senare år har inneburit en ny inriktning på verksamheten, nya arbetsformer och en ny organisation. Den nya rådsorganisationen har öppnat för nya mötesformer, s.k. temamöten, där andra än rådsmedlemmar och regeringsrepresentanter kan delta i debatten. EU parlamentariker, Europarådsparlamentariker, parlamentariker från de nordiska parlamentens EU-organ och andra parlamentsutskott har, utan att ha plats i rådet, kunnat delta i sessioner och konferenser och har även kunnat delta i debatten. Europautskottet har till uppgift att samverka i frågor av betydelse för arbetet inom EU/EES, där de nordiska länderna kan agera utifrån en grundläggande värdegemenskap. Europafrågorna har en självklar plats i Nordiska rådets verksamhet, och vi anser att den nya organisationen återspeglar detta. De löpande kontakterna mellan Nordiska rådets Europautskott och Europaparlamentariker från de nordiska länderna har stärkts, men vi anser inte från utskottets sida att EU-parlamentariker från de nordiska länderna ska kunna nomineras till Nordiska rådet. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på de reservationer som föreligger.
Fru talman! Utrikesutskottets talesman Agneta Brendt började med att säga att det är tre profilfrågor som har dominerat under det svenska ordförandeskapet, bl.a. undanröjande av inomnordiska gränshinder. Min fråga blir: Innefattar det också det hinder vi nu har genom att vi inte har tillgång till public serviceutbudet på TV-sidan? När det gäller TV-samarbetet sade ju Agneta Brendt själv här att det har en stor betydelse för den språkliga förståelsen och att det är viktigt. Det var en fråga som Agneta Brendt inte berörde här, nämligen den stora kostnad som enskilda TV tittare åsamkas om man nu ska gå in i det här läget när man inte har löst frågan. Mitt påstående har varit, nu och tidigare, att vi har en teknik för det och att vi har möjlighet att göra det, men att det har saknats en politisk vilja att driva frågan. Min fråga är om Agneta Brendt delar den uppfattning som socialdemokraterna uttryckte på Nordiska rådets möte här i Stockholm i november, nämligen att denna fråga är så angelägen att den måste drivas med förtur och med kraft. Är det utrikesutskottets inställning att den uppmaningen fortfarande gäller?
Fru talman! Som Elver Jonsson har påpekat diskuterades den här frågan när Nordiska rådet hade sin senaste session. Jag deltog inte, men jag vet att Åke Gustavsson från Socialdemokraterna då drev frågan och betonade vikten av att arbetet bör fortsätta. Jag delar naturligtvis uppfattningen att vi måste hitta en långsiktig lösning, som är billig för dem som vill titta på TV. I den frågan har vi nog samma uppfattning. Det är viktigt att den drivs framåt.